Herr talman! De borgerliga ledamöterna i finansutskottet har vid behandlingen av regeringens finansplan nått enighet, inte bara om att beslutet om kollektiva löntagarfonder skall rivas upp utan också om den ekonomiska politiken i stort. Även om vi moderater vill gå längre i neddragningar av statens utgifter och skattesänkningar, är vi på den borgerliga sidan överens om att den internationella konjunkturuppgången måste utnyttjas för en kraftigare minskning av budgetunderskottet än vad regeringen föreslagit. Utan tvivel är det ekonomiska stämningsläget i världen mer optimistiskt nu än för ett år sedan. Ändå är konjunkturförbättringen markant endast i Nordamerika, Japan och Sydostasien. Återhämtningen går betydligt trögare bland Sveriges grannar i Västeuropa. Ronald Reagans USA får av socialdemokraterna i finansutskottet motvilligt beröm för att ha åtagit sig rollen som lokomotiv i världsekonomin. En expansiv finanspolitik parades under 1983 med en uppmjukad penningpolitik, vilket gett en efterfrågestimulans av keynesianskt märke. Men under skottspolitik är alltid äventyrlig. Den stora bristen i den federala budgeten och den därav följande höga realräntan verkade länge uppdrivande på dollarkursen. När nu den tendensen tycks ha vänt, är det inte säkert att det innebär lättnader för vare sig USA eller världsekonomin i stort. Amerikanerna kan tvingas höja räntan ytterligare, och det får då en allmänt avkylande inverkan på den nu inledda uppgången i den internationella konjunkturen. Om finansutskottets socialdemokrater ger USA en klapp på axeln, så får de stora OECD-länderna i Europa en skrapa för att de för en alltför restriktiv ekonomisk politik. Men den uppgång som nu inletts i de konservativt styrda länderna Storbritannien och Västtyskland störs inte av stora budgetoch bytesunderskott och kan därmed väntas bli mer stabil. I Frankrike har den socialistiska regeringen vänt den tidigare offentliga expansionspolitiken i dess motsats, och industrin skall förnyas på, som det heter, marknadsmässiga villkor. President Mitterrand betecknar numera en sänkning av skattetrycket som regeringens främsta politiska mål! Tala om helomvändning! Och gärna föredöme för den socialistiska regeringen i Sverige! Ett annat intressant tidens tecken är att socialistregeringen i Spanien för en klart monetaristisk politik, trots att arbetslösheten ligger så högt som på 18 96. Även utanför Europa finns en del riskmoment, som hotar styrkan och stabiliteten i konjunkturuppgången. OPEC-länderna är inte längre så köpstarka som när oljepriset stod högre. Det stora antalet u-länder och öststater med finansiella problem utgör fortfarande ett bekymmer, även om skuldkrisen hittills har kunnat hanteras bättre än väntat. Den tilltagande protektionismen verkar också återhållande på världshandeln. Det är mot denna internationella bakgrund som regeringen har formulerat sitt budgetförslag. Finansplanen är i år anmärkningsvärt tom på konkreta åtgärder. Det verkar som om regeringen tror sig med enbart positivt tänkande — och kanske talande — kunna påverka utvecklingen. På snart sagt alla punkter gör den en mer optimistisk bedömning för 1984 än det egna prognosorganet konjunkturinstitutet och det vanligtvis så träffsäkra Industriförbundet. Det är i och för sig inte ovanligt att en regering på detta sätt avviker uppåt från mera neutrala konjunkturbedömare, men då brukar man härleda sin optimism till någon ekonomisk-politisk åtgärd som samtidigt sätts in. En faktor bakom regeringens ljusare framtidsbild är att den förutser en fortsatt förbättring av handelsbalansen. Men den tycks då bortse från att förra årets exportuppgång till betydande del berodde på tillfälliga faktorer som onormalt stor försäljning av fartyg och petroleumprodukter till utlandet. Den högre inflationstakten i Sverige än i viktiga konkurrentländer gör det svårt att räkna med så stora marknadsandelsvinster under 1984 som regeringens prognos förutsätter. Regeringens optimism bärs också upp av förväntningar om en investeringsökning i näringslivet — inte minst inom industrin. Andra bedömare ligger här betydligt lägre. Och onekligen är det svårt att se hur en utbyggnad av näringslivet skulle kunna komma i gång så länge avkastningen på en alternativ placering i statspapper ligger så högt som den nu gör. I valrörelsen 1982 lovade socialdemokraterna att sätta fart på Sverige genom att få i gång investeringarna. Men någon sådan ökning blev det inte förra året. Industrins investeringar minskade enligt regeringens uppgifter med 7 90, i verkligheten förmodligen mer. Investeringskvoten blev därmed den lägsta under efterkrigstiden. På bara tre år har den minskat från 17 till 1270. Det betyder att den nuvarande investeringsvolymen nätt och jämnt motsvarar den kapitalförslitning som hela tiden pågår. Enligt den preliminära nationalbudgeten fortsätter investeringskvoten att falla även i år. Detta utvecklingsmönster skiljer sig markant från den förra konjunkturuppgången, då industrins investeringar sköt fart under det andra uppgångsåret. När investeringskvoten på motsvarande sätt kraftigt sjönk i Storbritannien på 1950-talet varnade många ekonomer både i och utanför landet för vad detta skulle komma att innebära för landets välståndsutveckling på längre sikt. Men politikerna tog inte dessa varningsord på tillräckligt allvar. Följden blev något som kom att kallas för den engelska sjukan: industriproduktionen stagnerade och industristrukturen blev snabbt föråldrad. Trots att den konservativa regeringen under senare år beslutsamt angripit dessa problem, har Storbritannien fortfarande en omodern industristruktur, där kapaciteten är störst i de branscher som har framtiden bakom sig. Hur har då vår socialdemokratiska regering reagerat på motsvarande varningssignaler under senare tid? Försöker den göra det mer lönsamt att investera, att ta risker och att utveckla nya produkter? Nej, praktiskt taget allt regeringen gjort efter devalveringen verkar i motsatt riktning. Industrins investeringar hålls tillbaka av att regeringen, i strid med näringslivet, drev igenom löntagarfonderna. De hämmas vidare av att aktiesparandets villkor försämrats på ett mycket systematiskt sätt. Den skärpta kapitalbeskattningen minskar avkastningen på produktivt sparande, vilket verkar i samma riktning. Huvuddelen av de 42 skatter regeringen har höjt eller infört sedan den trädde till får i själva verket till effekt att investeringsverksamheten dämpas. Därtill kommer regeringens oförmåga att dra ner budgetunderskottet tillräckligt mycket för att möjliggöra en sänkning av räntenivån. Morgondagens välstånd bestäms av det sparande och de investeringar som sker i dag. Finansutskottets socialdemokrater kommer därför verkligen snett, när de kritiserar den moderata partimotionen för att framhålla det fördelningspolitiskt motiverade i att låna mindre från våra barn och barnbarn. De medger ju själva att statens upplåning utomlands övervältras på nästa generation. Och problemet med den inhemska statsupplåningen är att den i stor utsträckning går till att hålla uppe konsumtionen på investeringarnas bekostnad. Den i finansplanen förutsedda produktionsökningen för 1984 bygger till stor del på förväntningar om ett lageromslag. Den senaste konjunkturbarometern visar emellertid att många företag fortfarande bedömer sina lager som alltför stora och siktar till att dra ner dem. Vidare fortsätter bostadsbyggandet att rasa. Eftersom vi i stora delar av landet redan har förbyggt oss, är detta i och för sig inte att beklaga. Men Olof Palmes tal under valrörelsen om att sätta fart på byggandet så att det blir mer att göra i Ludvig Svenssons gardinfabrik klingar alltmer ihåligt. Det förtjänar i detta sammanhang att påpekas att konjunkturförbättringen utomlands, t.ex. i USA, har dragits i gång genom att den privata konsumtionen ökat på bekostnad av sparandet och genom ett ökat bostadsbyggande. I båda dessa avseenden är Sverige illa rustat, eftersom vi inte har något utrymme för att minska hushållssparandet, som ligger på unikt låga 1 90, och efterfrågan på nya bostäder inte gärna kan förutses växa. Det är, herr talman, svårt att frigöra sig från intrycket att regeringen i sina bedömningar tänjt sig till det yttersta för att inför avtalsrörelsens slutskede kunna inge förhoppningar om en positiv reallöneoch konsumtionsutveckling, förutsatt att den nominella löneutvecklingen stannar på en låg nivå. I själva verket är alla regeringens glada siffror beroende av att inflationstakten kan nedbringas till 496 under 1984. Det förutsätter i sin tur att löneutvecklingen kan hållas nere vid 6 70. Men en så kraftig nedgång i prisoch löneutvecklingen saknar motsvarighet i modern tid, i synnerhet i ett skede av konjunkturförbättring. Lönerörelsen är i år svårare att följa än tidigare på grund av sin decentraliserade karaktär. Så mycket står emellertid klart som att varken löntagarorganisationernas utgångsbud eller deras nuvarande ståndpunkter är förenliga med de av regeringen uppställda målen. Konsumentpriserna steg förra året med 9,3 70. Det var betydligt mindre än vad som förutsågs vid årets början, men samtidigt betydligt mer än i våra konkurrentländer. Det förbättrade utfallet förklaras i själva verket av den snabba nedgången i den internationella inflationen. Hittills i år har siffror för endast en månad hunnit presenteras. Prisstegringen i januari var 1,5 20. Om regeringens förhoppningar skall infrias, kvarstår det alltså ett utrymme på bara 2,5 90 för de återstående elva månaderna. Herr talman! Regeringens ekonomiska politik är mycket kortsiktig. Man tar åt sig äran för den uppbromsning av utförsåkningen som den internationella konjunkturuppgången skapat utrymme för. Men man gör i stort sett ingenting för att varaktigt råda bot på de djupgående strukturella problem som Sveriges ekonomi brottas med. Därtill är man uppenbarligen förhindrad av såväl ideologiskt betingade fördomar som valtaktiska överväganden. Mot denna låt-gå-inställning vänder sig de tre borgerliga partierna i finansutskottet i en gemensam reservation om den ekonomiska politikens inriktning. Vi framhåller där, att så länge inget görs åt de offentliga utgifterna, det höga skattetrycket, det stora budgetunderskottet och de många detaljregleringarna kan den svenska ekonomins grundläggande problem inte lösas. Det är nu, när Sverige har draghjälp av en internationell konjunkturuppgång, som de offentliga utgifterna och budgetunderskottet måste pressas ned. Att gå in i en kommande konjunkturnedgång med ett verkligt underskott på drygt 90 miljarder vore utomordentligt farligt. Vi reservanter föreslår därför att budgetunderskottet minskas med 10-12 miljarder jämfört med regeringens budget. Eftersom vi i Sverige redan slagit igenom skattetaket kan denna förstärkning inte ske genom skattehöjningar utan enbart genom nedskärningar på budgetens utgiftssida. För att lösa den strukturkris som råder i Sveriges ekonomi räcker det emellertid inte med endast besparingar. Den offentliga sektorn måste dessutom struktureras om genom att det ges större utrymme för enskilda initiativ. Att ersätta offentlig verksamhet med privata marknadslösningar innebär inte bara möjligheter till en effektivare produktion utan även till större variationsrikedom i tjänsteutbudet, vilket ökar valfriheten för både konsumenter och näringsidkare. Även om den borgerliga politiken på kort sikt kan medföra vissa omställningar och uppoffringar för enskilda människor, är det viktigt att komma ihåg att en minskning av de offentliga utgifterna och budgetunderskottet är det enda möjliga sättet att undvika massarbetslöshet och mycket hög inflation i framtiden. Löser vi inte i dag problemen i den offentliga sektorn, kommer vi snart att tvingas vidta med nu aktuella mått mycket drastiska och långtgående nedskärningar i de offentliga utgifterna. I valet mellan regeringens långsiktigt fördärvliga och de borgerliga partiernas kortsiktigt kärva politik måste den senare föredras, därför att den för Sverige tillbaka till balans och tillväxt. Jag yrkar bifall till den borgerliga reservationen nr 1 om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Ett nära samband med dessa riktlinjer har naturligtvis, herr talman, frågan om vårt ekonomiska system. Under stor brådska drevs strax före jul beslutet om fondsocialism igenom här i kammaren. Sedan dess har fackföreningsfondernas tillskyndare inte hörts av på annat sätt än i form av riksdagsmotioner om att fondkanslierna skall förläggas till Örnsköldsvik, Skellefteå och Skövde, motioner som även finansutskottets socialdemokrater för skams skull avstyrker. Det är väl att hoppas för mycket att denna relativa tystnad betyder att effekten av fondbeslutet skall stanna vid nya skatter för företagen, som då inte får större skadeverkningar — beaktansvärda nog ändå — än att rent allmänt motverka livskraften och investeringsviljan i näringslivet. De borgerliga partierna har under alla omständigheter tillsatt en gemensam arbetsgrupp, som skall förbereda den avveckling av fonderna som kommer att genomföras så snart det åter blir borgerlig majoritet här i riksdagen. Men eftersom dessa fonder ännu inte existerar, går det i dag lätt att undanröja det för Sveriges framtid så olyckliga beslut som fattades i slutet av förra året och i stället öppna möjligheter till en spridning av ägandet i näringslivet bland de enskilda människorna. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 6. Medan de borgerliga ledamöterna i finansutskottet är överens om den ekonomiska politikens uppläggning, skiljer vi oss som sagt i den budgetpolitiska avvägningen. Vi moderater vill gå längre i utgiftsnedskärningar, bl.a. för att få större utrymme för att sänka skatterna. Men detta är mer en gradskillnad än en artskillnad. Det skulle vara betydligt svårare att jämka sig samman, om det förelegat principiella skillnader i synen på de offentliga utgifterna, skatterna och budgetunderskottet. Det budgetförslag som redovisas i den moderata reservationen innebär jämfört med regeringens förslag en utgiftsnivå som ligger mer än 20 miljarder lägre nästa budgetår. Skatteuttaget föreslås sänkt med nära 6 miljarder. Det kassamässiga underskottet skulle därmed minska med hela 18 miljarder. Eftersom drygt 5 miljarder av utgiftsminskningarna är av tillfällig natur, blir effekten på det underliggande budgetunderskottet en minskning med drygt 12 miljarder. Jag yrkar bifall till reservation nr 7 liksom till reservation nr 12, där en ökad avgiftsfinansiering av offentliga tjänster förordas. Regeringen gör i finansplanen ett stort nummer av att det kassamässiga underskottet nästa budgetår sjunker till 81 miljarder och att det verkliga budgetunderskottet, sedan effekten av tillfälliga åtgärder räknats bort, ligger kvar på drygt 90 miljarder. Det är naturligtvis bra om statens utgiftsöverskott inte fortsätter att växa i snabb takt, men egentligen är det en svår besvikelse att förändringen stannar vid en uppbromsning på ungefär samma nivå som tidigare. Ekonomiska debattörer som velat förringa Sveriges balansproblem har hävdat att ungefär hälften av budgetunderskottet berott på de dåliga tiderna och alltså skulle försvinna vid en konjunkturuppgång. Men när nu konjunkturen går upp, inträffar inte den förväntade halveringen av underskottet. Konsekvensen av den uteblivna minskningen är att läget blir utomordentligt besvärligt, när konjunkturen åter vänder nedåt. Och även om budgetunderskottet just nu inte ökar, stiger ändå statsskulden från i dag ca 500 miljarder till bortåt 600 miljarder om ett år. Denna ökning med ungefär 20 96 visar att vi fortfarande håller hög fart på vägen in i skuldfällan. Den farligaste delen av statsskulden är den som är placerad utomlands. Jag förde häromdagen en interpellationsdebatt med finansministern där jag bad att han skulle ange en norm för statens fortsatta upplåning utomlands, att han skulle sätta en gräns som inte fick överskridas. Han ville inte göra det, utan resonerade som om statens utlandsupplåning först skulle utvecklas innan den kan börja avvecklas. Detta rimmar ju inte alls med statsministerns uttalande om att vi nu har blivit herrar i eget hus igen och börjar komma ifrån beroendet av utländska långivare. Jag finner såväl regeringens tvetalan som dess lättsinniga inställning till statlig utlandsupplåning utomordentligt oroande för framtiden. Vad den inhemska statsupplåningen beträffar har det stora lånebehovet under senare tid framtvingat en viss liberalisering av kreditpolitiken. Strävan att förlägga upplåningen utanför banksektorn har medfört att räntenivån har höjts och lånens löptid förkortats. Den nya kapitalkällan har blivit de nu så likvida företagen. Men det är naturligtvis egendomligt och oroande för framtiden att det svenska näringslivet — genom den ekonomiska politik som förs — i praktiken tvingas köpa statspapper i stället för att satsa på sin egen verksamhet, i stället för att göra de investeringar som behövs för att vi inte skall drabbas av den engelska sjukan. Denna uppläggning har kunnat fungera så länge det under recessionen inte har varit aktuellt med någon utbyggnad av företagens kapacitet, men nu går vi förhoppningsvis mot bättre tider, och då är det ofrånkomligt att den höga avkastningen på finansiella placeringar verkar återhållande på investeringarna i näringslivet. I den moderata reservationen nr 13 om kreditoch statsskuldpolitiken förordas att den hittillsvarande ordningen med prioriterade statsobligationer till konstlat låg ränta avskaffas. Ett steg i den riktningen togs nyligen, när sådana obligationer emitterades med en avkastning som mycket obetydligt skilde sig från marknadsnivån. Eftersom det inte finns någon anledning till att statens upplåning särskilt skall bekostas av pensionärer och försäkringstagare, bör man inte nöja sig med att smyga undan det här systemet med prioriterade obligationer bakvägen utan öppet redovisa ett beslut av den innebörden. Efter att länge ha varit ett lågränteland har Sverige successivt utvecklats till ett högränteland. Orsaken är naturligtvis statens växande upplåningsbehov. I syfte att begränsa likviditetsökningen i ekonomin uttalar finansplanen nu ambitionen att i år hålla nere penningmängdens ökning till 5 å 6 90. Det är i och för sig bra att regeringen anger ett mål för ökningen av penningmängden. Det behöver inte finansministern skämmas för. Visserligen brukar detta grepp kallas för, eller snarare skällas för, monetarism, men det är ofrånkomligt att penningmängdens utveckling måste bringas under kontroll, om det på sikt skall bli möjligt att få ned inflationen. Det hade dock gått betydligt lättare, om regeringen orkat föra en stramare finanspolitik. Den monetaristiska ansatsen ligger nu bakom riksbankens föreskrifter till banker och finansbolag att inte öka sin utlåning med mer än 4 resp. 5 Zo. Mönstret känns igen — det är det vanliga mönstret: när regeringen inte klarar finanspolitiken faller bördan tungt på penningpolitiken. Trots att riksbanken i andra avseenden ersatt regleringar med mer marknadsmässiga styrmedel, anser man sig här tvingad att påbjuda en restriktion. Vi moderater menar att kreditoch statsskuldpolitiken i stället bör liberaliseras, varför jag yrkar bifall till reservation nr 13. Med anledning av en enskild moderatmotion, där frågan om konstitutionella begränsningar beträffande budgetunderskottet och utlandsupplåningen aktualiserats, vill vi moderater dessutom erinra regeringen om att sådana kan bli aktuella för den händelse budgetunderskottet inte dras ned i snabbare takt än vad som föreslås i finansplanen. Jag yrkar därför bifall även till reservation nr 15. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att regeringens budgetförslag tyder på att spararna i finansdepartementet, för denna mandatperiod i alla fall, har gett upp ansträngningarna att skära ner statens utgifter. Redan i slutet av förra året skickade statsminister Palme och partisekreterare Toresson ut signaler med denna innebörd. Det bekräftas nu i vad vi ser i finansplanen och i socialdemokraternas ställningstagande i finansutskottet. Detta vägval betyder att besparingsarbetet inte kan återupptas förrän efter 1985 års val. Regeringens strateger hoppas givetvis att konjunkturförbättringen skall hjälpa till att bevara den socialistiska riksdagsmajoriteten, och vill inte störa bilden med påminnelser om hur dåligt läget egentligen är. När vi moderater och övriga borgerliga företrädare i finansut skottet talar klarspråk, gör vi det i förhoppningen — för att inte säga förvissningen -— att väljarna skall förstå att för att man skall kunna få bukt med problemen måste man faktiskt först erkänna att de verkligen finns.

Herr talman! Den internationella konjunkturuppgången har skapat en betydande tillförsikt i svenskt näringsliv. Tyvärr innefattar inte denna tillförsikt arbetsmarknaden, där arbetslösheten fortfarande befinner sig på en hög nivå, avsevärt högre än under Fälldinregeringarna. Då upplevde Sverige sin värsta industrikris under efterkrigstiden. Då var den internationella utvecklingen svag och präglades av en envis lågkonjunktur. Men då var arbetslösheten avsevärt lägre än nu. En arbetslöshet om 3,7 Zo under en markant högkonjunktur är en unik företeelse i vårt land, och man måste allvarligt fråga sig vad som har gått fel i den socialdemokratiska politiken. Begränsning av arbetslösheten var det främsta socialdemokratiska vallöftet, och det har socialdemokraterna alltså inte förmått infria trots allmänt goda förutsättningar i vårt land och i vår omvärld. Jag tror att förklaringen finns i den stora skillnaden mellan ord och handling i den nuvarande regeringens verksamhet. Aldrig har en regering i detta land producerat så många välmenande rapporter och så många visionära tal som den nuvarande. Aldrig har någon regering producerat så många voluminösa men tämligen intetsägande propositioner som den nuvarande. Den socialdemokratiska dialektiken i sann och klassisk socialistisk mening är välutvecklad men står inte i rimlig proportion till handlingskraften hos regeringen. Det finns många exempel: Socialministern, som talar väl om barnfamiljerna men som inte lyckats lägga fram ett enda förslag — i propositionens form i varje fall — för att förbättra deras situation. Forskningsoch framtidsministern, som lägger en stor forskningsproposition som är ett utomordentligt kompendium över insatserna för forskning och utveckling och som innehåller många vackra uttalanden men som i sak är skäligen mager. Industriministern, som lagt fram en ivrigt reklamerad förnyelseproposition, där förnyelsen kunde ha klarats av på en sida och där det mesta är en beskrivning och analys som i sig själv är läsvärd. Den leder om inte annat i bevis att Fälldinregeringarnas strukturinsatser i basindustrin varit framgångsrika och i den nuvarande högkonjunkturen ger god avkastning. Tack för det erkännandet, men i sak är det inte mycket nytt! Finansministerns finansplan har alltså på något sätt bildat skola för regeringens arbete. Fram tonar en regeringspolitik byggd på fromma förhoppningar att världskonjunkturen skall lösa alla problem och i övrigt ordfyrverkerier som skall skyla över tomheten och bristen på handlingskraft. Man märker det om inte annat i utskottsarbetet. Regeringens beteende har uppenbart skapat problem för partiets företrädare i utskotten. I nästan pinsam belysning framstår skillnaderna mellan den socialdemokratiska finansutskottsmajoritetens utlåtande i början av december och den nu diskuterade finansplanen, som måste ha antagits av regeringen ett par veckor senare.

Jag skulle vilja fråga finansminister Feldt och utskottets ordförande Arne Gadd: Är det något markant förändrat i bilden som motiverar denna helomvändning? Den glättade bild regeringen ger i finansplanen av Sveriges ekonomiska situation framstår mot denna bakgrund snarast som ett försök att dölja bristen på konkreta insatser från regeringens sida. Efter den interna partikritiken i höstas mot det i och för sig föga imponerande sparpaketet vågar man sig inte på några ytterligare besparingar, i varje fall inte före 1985 års val. Det har såväl statsministern som finansministern deklarerat. Även om den nuvarande konjunkturuppgången tillfälligt kan skymma de mest påtagliga symtomen när det gäller Sveriges ekonomiska problem, är dessa problem förvisso inte lösta. Tvärtom lär de bli desto mer påtagliga när vi går mot en ny konjunkturnedgång. Om vi skall pressa ner inflationen, pressa ner den höga räntan och därmed stimulera produktion och investeringar, krävs det ett långsiktigt och konsekvent besparingsarbete. Så länge vi inte med kraft tar itu med det stora budgetunderskottet, det höga skattetrycket och de många detaljregleringarna, kan vi inte lösa de grundläggande problemen i svensk ekonomi. Den avgörande svagheten i regeringens budgetpolitik är således avsaknaden av besparingar, och man har dessutom skapat en situation av osäkerhet och tveksamhet beträffande regeringens intentioner. De sista dagarna har vi nu kunnat notera hur regeringen inte har täckning för sina nödvändiga insatser för försvaret och inte heller täckning för sin nya ståndpunkt beträffande u-hjälpen. Och man har inte heller täckning för de diskussioner om insatser för barnomsorgen som man nu lanserar. Kort sagt framstår hela budgeten som något av finansminister Feldts ofullbordade. Men det är ju nu — när Sverige har draghjälp av en internationell konjunkturuppgång — som de offentliga utgifterna och budgetunderskottet måste pressas ner och anpassas till den verklighet som vi lever i. Att gå ini en kommande konjunkturnedgång med ett underliggande underskott på drygt 90 miljarder vore utomordentligt riskfyllt — men detta är vad regeringen nu föreslår. Därför föreslår de tre partier som, om det vore val i dag, skulle få majoritet i den här kammaren i en gemensam reservation att budgetunderskottet minskas med 10-12 miljarder jämfört med regeringens förslag. Dessa budgetförstärkningar kan genomföras enbart genom besparingar — skattehöjningar är inte en framkomlig väg att sanera statsfinanserna på. Det har varit möjligt för centern, folkpartiet och moderaterna att ena sig om en gemensam syn på den ekonomiska politikens inriktning. Jämfört med den handlingsförlamning som regeringen visar i finansplanen och det spel kring budgeten som vi upplever i dessa dagar, utgör den gemensamma reservationen ett tungt politiskt dokument. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har —i stället för att ägna sina krafter åt att ge konkret innehåll åt de allvarliga deklarationerna i december — roat sig med räkneövningar för att misskreditera oppositionens budgetalternativ. Självfallet kan man på en rad punkter göra olika bedömningar av det ekonomiska utfallet av framtida händelser och insatser. Görs dessa bedömningar konsekvent med en bestämd avsikt, kan naturligtvis de samlade summorna av olika bedömningar röra sig om relativt stora belopp. Men det verkligt intressanta är att utskottsmajoritetens räkneövningar tycks gå ut på att vad man än gör så hjälper det i stort sett inte mot budgetunderskottet — prutar man på vissa poster stiger andra i ungefär samma takt. Med en så fatalistisk inställning framstår den socialdemokratiska handlingsförlamningen när det gäller statens utgifter måhända i ett nytt ljus. Överambitionen att försvara regeringen och ifrågasätta centerns budgetförslag har spelat utskottsmajoriteten ett spratt. På ett ställe i yttrandet förfasar man sig över ”de alltför kraftiga, negativa effekterna på ekonomin som de i motionen angivna besparingseffekterna åstadkommer”. Ett antal sidor längre fram kommer man fram till att utskottsmajoritetens egna antaganden, bedömningar och beräkningar sannolikt skulle förta hela besparingseffekten. Det finns flera motsägelser av den här typen i majoritetens betänkande. Ett debattips som jag bjuder på är att majoriteten nog bör nöja sig med endera argumenteringslinjen. Använder man båda slår man faktiskt ihjäl sina egna argument. Under alla förhållanden ligger centerns politiska huvudinriktning när det gäller budgetpolitiken fast. Besparingar på minst 10 miljarder kronor räknat på helår är det alternativ vi har presenterat och är beredda att genomföra. Låt mig i det här sammanhanget, herr talman, även om det blir litet historia, tillrättalägga en myt som socialdemokratin, och inte minst dess partiledare, odlar. De säger ofta i debatten att när de lämnade regeringsmakten 1976 var budgetunderskottet bara drygt 3 miljarder kronor, men när de återfick regeringsmakten 1982 hade det stigit till 90 miljarder kronor. Det är i och för sig riktigt att underskottet var 3,7 miljarder under det sista hela budgetåret av den tidigare socialdemokratiska regeringsperioden, dvs. 1975/76. Motsvarande jämförelseår för den icke-socialistiska regeringsperioden är 1981 83. Vad sedan gäller jämförelseåret 1975 76. Skattevägen förde det med sig en tillfällig kraftig ökning av statsinkomsterna. Den tvååriga eftersläpningen av utbetalningen av kommunalskattemedlen hade också sin stora betydelse i det här sammanhanget. Ser man i stället på socialdemokraternas näst sista budgetår under 1970-talet — nämligen 1974/75 — var underskottet i stället nära 11 miljarder kronor. Räknas detta om till 1982 års penningvärde motsvarar det ca 23 miljarder kronor. Underskottet trefaldigades således under åren 1976-1982, det trettiofaldigades inte som det heter i den enklare socialdemokratiska agitationen. Men ännu mer intressant är det att jämföra politiken under åren 1976-1982. Under de åren saknades varje tillstymmelse till socialdemokratiska besparingsförslag, utom vad gäller försvaret. I dag tror jag — mot bakgrund av vad som händer utanför Karlskrona — att även socialdemokraterna inser att det nog inte var det lämpligaste besparingsobjektet man hade gett sig på. Men om det saknades besparingsförslag så var förslagen om utgiftsökningar desto frekventare. De förslag till större budgetförstärkningar som socialdemokraterna presenterade 1976-1982 var uteslutande av karaktären ytterligare belastning på ett näringsliv som hade stora svårigheter på grund av såväl internationell lågkonjunktur som nationell strukturoch kostnadskris. Låt mig bara nämna förslaget om produktionsfaktorsskatt — proms — som enligt socialdemokraterna själva skulle uppgå till 7-10 miljarder kronor i ett skede när svensk industri kämpade med mycket allvarliga överlevnadssvårigheter. Jag vill ta upp detta därför att bakgrunden till det nuvarande budgetunderskottet gång efter annan har anförts i debatten, inte minst här i kammaren. Jag tror att man kan säga att socialdemokraterna nog är de som har det sämst förspänt när det gäller att kritisera budgetutvecklingen under åren 1976-1982. Som ett bevis för detta ser jag också omständigheten att man gör så litet för att skära ned budgetunderskottet när man nu har möjligheterna vid inloppet till en ny högkonjunktur. Angreppen på Fälldinregeringarna framstår mot den här bakgrunden som särskilt obefogade. Besparingspolitiken har i den politiska debatten ibland ställts emot en rättvis fördelningspolitik. För att leda denna motsatsställning i bevis har man i regel jämfört effekterna av utgiftsnedskärningar på enskilda hushåll med ett läge där över huvud taget ingenting har förändrats. Det är naturligtvis helt orealistiskt. På längre sikt kommer en politik med uteblivna besparingar att fördjupa de ekonomiska problemen och innebära ett direkt hot mot välfärden. Självfallet måste fördelningspolitiska synpunkter tillmätas stor vikt vid valet mellan olika besparingsåtgärder, men besparingspolitiken i sig står inte i strid med en rättvis fördelningspolitik utan är i stället en förutsättning för att en sådan uthålligt skall kunna bedrivas. Under åren 1980-1982 utarbetades i de dåvarande regeringarna en politik för hur det skall vara möjligt att förena fullt samhällsekonomiskt ansvar med omsorg om de grupper som har svårast att värja sig mot nya påfrestningar. I det nödvändiga spararbetet kunde därför sparåtgärder riktade mot mer generellt utgående bidrag kombineras med särskilda insatser för de sämst ställda. Denna grundtrygghetsmodell fullföljer nu centern. Samtidigt som vi lägger fram omfattande besparingar kombinerar vi dem med t.ex. förstärkningar till barnfamiljerna. För att lösa den strukturkris som vår ekonomi befinner sig i räcker det dock inte med besparingar. Den offentliga sektorn måste dessutom delvis struktureras om genom att enskilda initiativ i större utsträckning än i dag tillåts komma in på områden som behärskas av stat och kommun. På så vis kan en livskraftig privat servicesektor och en effektivare offentlig sektor fungera sida vid sida, för ömsesidig stimulans. Det är också nödvändigt att de som nyttjar offentliga tjänster i större utsträckning än i dag bär kostnaderna för dem. Självfallet måste dock av sociala skäl även framgent den dominerande delen av offentliga tjänster finansieras skattevägen. På sysselsättningsområdet har den öppna arbetslösheten sedan regeringsskiftet, som jag sade inledningsvis, varje månad varit högre än motsvarande månad ett år tidigare, utom i januari 1983. Genomsnittligt har 15 000 fler varit arbetslösa efter regeringsskiftet trots att en klar förbättring skett i konjunkturen och att ytterligare 15 000-20 000 slussats in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bedömningarna angående sysselsättningsutvecklingen för 1984 är mycket osäkra. Visserligen hoppas regeringen på en svag förbättring, men från industrins håll befarar man en ytterligare försämring. Ingen vågar tro att arbetslösheten skall gå ned till den nivå som rådde innan socialdemokraterna tog över regeringsansvaret. Detta är ett generande bevis på ett allvarligt misslyckande för den socialdemokratiska regeringspolitiken. För att man skall kunna vända sysselsättningsutvecklingen måste den övergripande ekonomiska politiken kombineras med en näringspolitik särskilt inriktad på de små och medelstora företagen, en regionalpolitik som ger alla delar av landet möjligheter att utvecklas och en arbetsmarknadspolitik som bl. underlättar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Att de små och medelstora företagen arbetar under goda förutsättningar är en viktig omständighet, eftersom sysselsättning inom den privata sektorn främst uppkommer i denna typ av företag. Detta kräver emellertid en politik som karakteriseras av generositet och inte misstänksamhet gentemot företagsamheten i samhället. Det kräver också, jag vill gärna upprepa det, en nedpressning av budgetunderskottet — bl.a. för att möjliggöra en räntesänkning, som är ett av de viktigaste momenten för att få fart på investeringsviljan i företagsamheten. De positiva effekter på produktion och sysselsättning som Sverige kan få av den internationella konjunkturuppgången motverkas dess värre av diverse näringsfientliga inslag i den socialdemokratiska politiken. Framför allt gäller det införandet av kollektiva löntagarfonder, som är ett hot mot vårt nuvarande ekonomiska system. Dessa löntagarfonder är en motpol till en decentralistisk näringspolitik, ett pluralistiskt och mångfacetterat samhälle, som centern arbetar för. Löntagarfondstanken emanerar från en övertro på centralplanering och från en stark influens från den socialistiska idésfären. En fråga som är av stort intresse i detta sammanhang just nu, inte minst på kapitalmarknaden, är när fonderna kommer att vara färdigkonstruerade som administrativa enheter. Det går ju uppenbart rykten om att de ursprungliga intentionerna, syftande till fem regionala fonder med självständig kapacitet, har reviderats, så att man snarast ser fonderna som en sammanhållen enhet i administrativt avseende. Eftersom finansministern lyssnar här i kammaren, hoppas jag att han i ett senare inlägg i dag kommer att ge besked om huruvida löntagarfonderna är färdigorganiserade och när man kan räkna med att de blir aktiva placerare. Löntagarfondernas koncentration av makten till de större företagen hotar, enligt vår åsikt, allvarligt att rubba de mindre företagens möjligheter att konkurrera på lika villkor. Etableringen av småföretag riskerar att allvarligt försvåras. Det finns också uppenbara risker för att löntagarfonderna blandar in rent fackliga krav i beslutsprocessen, vilket kan drabba småföretagen. I dag kräver t.ex. elva av LO:s förbund etableringskontroll. Det här är en sak som jag tycker att fackföreningsrörelsen borde klara upp. Jag tror att fackföreningsrörelsen med sin grundläggande positiva inställning till näringslivet nu måste ge klart besked i detta avseende. Annars finns det en utbredd farhåga för att den inställning till fri företagsamhet som man möter och som genom löntagarfonderna skulle kunna få nya negativa förtecken verkligen kan skada småföretagens utvecklingsmöjligheter och benägenheten för nyetablering i fortsättningen. Här behövs förvisso klara besked. Vi har för vår del gett sådana. Dess bättre har centern, folkpartiet och moderaterna i en gemensam resérvation kunnat enas om att kräva att beslutet om införande av löntagarfonder omedelbart upphävs. Centern förordar i stället ett spritt ägande, bättre villkor för små företag och ökade möjligheter för anställda att bli delägare. Vi menar t.ex. att staten bör gå före i detta avseende genom att privatisera statliga företag och då också erbjuda anställda i de statliga företagen företrädesrätt till vissa aktieköp i de företag där de arbetar. Sammanfattningsvis måste jag tyvärr säga att den glättade bilden av ekonomin i årets finansplan i hög grad oroar. Utskottsmajoritetens slätstrukna accepterande, till skillnad från i december, av finansplanens påbud ökar denna oro. Vad regeringen nu gör är att skjuta problemen framför sig i den mån den intet.o.m. förvärrar dem genom ökade skatter och nya detaljregleringar. Den nuvarande gynnsamma konjunkturen gör det måhända möjligt för regeringen att rulla problemen framför sig, men vad händer när konjunkturen vänder i slutet av 1985 eller i början av 1986? Man för en i hög grad defensiv politik. Att den är taktiskt motiverad gör inte saken bättre. Årets finansplan ger ett bestämt intryck av att socialdemokraterna kallt räknar med att det i nästa konjunkturnedgång skall vara en annan regering som får ta smällarna, när de underliggande problemen väller fram i svensk ekonomi med större kraft än någonsin. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1,3, 6, 8,17 och 20.

Herr talman! En stor del av dagens politiska debatt kretsar kring den offentliga verksamheten, dess expansion och finansiering. Det gäller också det betänkande som riksdagen nu debatterar. Jag skall inleda detta anförande med ett försök till återblick och analys av denna det offentligas expansion. Vilket mått man än väljer för den offentliga sektorns expansion ger det en entydig bild av en snabb och kontinuerlig tillväxt. Om man mäter den offentliga sektorn som statens och kommunernas samlade utgifter i procent av bruttonationalprodukten, finner man att den offentliga sektorns andel fram till andra världskriget låg vid ca 20 96, att man vid 1960-talets början nådde upp till 30 96, medan vi en bit in på 1970-talet nådde 50 96 av BNP. I dag tar den offentliga sektorn i anspråk ca 60 90 av vår samlade produktion — förutsatt att man inte dubbelräknar statens transfereringar till kommunerna. Då blir det ett högre tal. Det är emellertid siffran 60 20 som är den relevanta. Den statliga och den kommunala verksamheten har utvecklats ganska parallellt — med två undantag. Statens utgifter expanderade långt kraftigare under andra världskriget, medan den kommunala expansionen har varit påtagligt snabbare under den allra senaste tiden — de senaste fem till tio åren — vilket delvis sammanhänger med att nya, av statsmakterna beslutade, uppgifter har lagts på kommunerna och förverkligats under dessa år. Denna offentliga expansion kan belysas också på andra sätt. Antalet anställda i offentlig tjänst har ökat snabbt både i absoluta tal och som andel av samtliga yrkesverksamma. Det totala antalet anställda i offentlig tjänst är i dag mer än tio gånger större än vid sekelskiftet. Drygt var fjärde yrkesverksam svensk är i dag anställd i offentlig tjänst, jämfört med bara några enstaka procent vid sekelskiftet. Den offentliga sektorns expansion har i huvudsak styrts av politikerna. Visserligen har industrialiseringen och den tekniska utvecklingen i vissa fall nödvändiggjort utökade offentliga insatser. Men det är framför allt politikernas krav och kraven från olika väljargrupper som har drivit på denna snabba expansion. Skapandet av välfärdsstaten har förutsatt samhällets medverkan. Denna växande offentliga sektor i stat och i kommun har medfört en ökad service och en bättre omvårdnad för medborgarna i allmänhet. Samtidigt har kostnaderna för sjukvård, åldringsvård, barnomsorg, skola, rättsväsende osv. snabbt skjutit i höjden. 1900-talets snabba ökning av den offentliga verksamheten gick till en början parallellt med en snabb tillväxt av bruttonationalprodukten. Denna parallellitet i utvecklingen var påtaglig ännu under 1960-talet. Det var först i mitten av 1970-talet som parallelliteten bröts. Oljeprishöjningarna och omstruktureringen av industrin i de gamla industrinationerna ledde till en väsentligt långsammare BNP-tillväxt, samtidigt som den offentliga sektorns tillväxt fortsatte i samma takt som tidigare. Det var då gapet uppstod mellan å ena sidan ambitionerna att i allt högre grad i offentlig regi ge vård, service och sysselsättning och å den andra möjligheten att via vår egen produktion finansiera en så hög offentlig servicenivå. Trots fortsatt stigande skattetryck räckte inte intäkterna till för att finansiera den växande offentliga sektorn. Det var så problemet med budgetunderskottet uppstod, och jag tycker mig, herr talman, i dag ha rätt att påminna om att finansutskottet redan under min ordförandetid frammanade bilden av effekterna av en bestående framtida underskottsekonomi. Finansutskottet påminde 1977 både riksdagen och regeringen om riskerna med ett bestående stort strukturellt underskott i statsbudgeten. Vi gjorde det helt enkelt därför att ett bestående underskott skulle innebära att Sverige satte sig i skuld inför framtiden och att vi lade en del av dagens finansieringsbörda på morgondagens generationer. Den gången var det förvisso inte det socialdemokratiska partiet som gick i spetsen när det gällde att påminna om dessa risker eller att försöka ta ett ansvar för att hålla gapet mellan offentliga utgifter och inkomster nere. Tvärtom föreslog socialdemokraterna i riksdagen, framför allt under åren 1977-1979, regelmässigt högre statsutgifter än vad den då sittande regeringen i sitt budgetförslag hade föreslagit. Ännu för ett och ett halvt år sedan i 1982 års valrörelse blommade löftespolitiken. På vartenda samhällsområde skulle den förhatliga borgerliga svångremmen ersättas av svängrum och ljusare tider. Det skulle satsas mera på böstäder och vägar och broar. Pensionärer och barnfamiljer skulle få sina förhållanden förbättrade. Förändringen av basbeloppsberäkningen för den allmänna försäkringen skulle återtas. Sysselsättning och ny produktion skulle skapas i eftersatta delar av landet — speciellt nämndes Norrbotten. Inflationen skulle hållas nere och reallönerna åter börja stiga. Ja, så lät det när löfteskarusellen snurrade som bäst. Men nu har den snurrat färdigt, i varje fall för den här gången. Talet om svängrum har tystnat. De glättade löftena har stoppats tillbaka i propagandamakarnas byrålådor. Herr talman! Jag påminner här om socialdemokraternas löftespolitik inte därför att jag tror att den är bortglömd. Tvärtom — människorna är väl medvetna om vad som utlovades före valet och hur det blev efter valet. Skillnaden är iögonenfallande, och det räcker att den socialdemokratiska regeringen läser LO-tidningen för att den vecka efter vecka skall påminnas om diskrepansen mellan ord och handling i politiken. Det finns anledning att ständigt återkomma till denna skillnad mellan ord och handling. Det är ett demokratiskt renlighetskrav att partierna inte före ett val påstår sig skola genomföra saker, som man redan då vet att man inte kan eller vill göra efter valet. Väljarna måste ju veta att det som ter sig lockande i partiernas propaganda också kommer att vara lockande i den meningen att det genomförs, om det partiet får de politiska förutsättningarna. Herr talman! Dagens debatt handlar i hög grad om hur man skall komma till rätta med obalansen i den offentliga sektorn och med det stora underskottet i statsbudgeten. Låt mig understryka att när vi från folkpartiets sida i dag förordar ökade besparingar, alltså lägre statsutgifter, ett ökat inslag av avgiftsfinansiering och i viss utsträckning ett privat huvudmannaskap, är detta självfallet inte uttryck för någon negativ syn på den verksamhet som det offentliga driver. Det är tvärtom ett försök att klara denna verksamhets finansieringskris och bevara en god social omvårdnad och service genom att verksamheten finansieras på delvis nya vägar. Det är också fel att utan vidare utgå från att ökade besparingar i den offentliga verksamheten skulle stå i motsatsställning till en rättvis fördelningspolitik. Redan i regeringens höstproposition föreslogs vissa nedskärningar, och effekterna av de av oss föreslagna ytterligare besparingarna bör jämföras med effekterna av en politik utan ytterligare besparingar och med ett ännu större bestående budgetunderskott. Det skulle också få stora socialt negativa effekter genom att kostnadsläget skulle drivas upp och sysselsättningen komma i fara. Självfallet måste fördelningspolitiska synpunkter beaktas i valet mellan olika besparingsalternativ. Men besparingspolitiken i sigstår inte i strid med en rättvis fördelningspolitik, utan är i det långa loppet i stället en förutsättning för en social välfärdspolitik. Med den utgångspunkten finns det, som vi ser det, ingen anledning att väja för en diskussion kring systemförändringar i socialförsäkringssektorn eller kring ett ökat privat huvudmannaskap inom vissa offentliga verksamheter. Från folkpartiet har vi i två reservationer till betänkandet, nr 11 och 12, pekat på dessa möjligheter, och jag tror att vi under alla omständigheter i framtiden måste diskutera förändringar av den här arten i socialförsäkringssystemet och möjligheten att finansiera en något större del av den offentliga verksamheten med avgifter än vad som sker i dag. Låt oss inte sätta på oss skygglappar som gör att vi inte kan urskilja olika tänkbara framtida finansieringsalternativ. Med tanke på den finansieringskris som den offentliga sektorn befinner sig i behövs det en mångsidig debatt om hur finansieringen i framtiden skall kunna ske. Privata initiativ på vissa offentliga områden, som vård och service, kan säkerligen bidra till ökad effektivitet och konkurrens och därmed kanske också till ökad kvalitet. Det betyder emellertid inte att vi föreställer oss att det privata huvudmannaskapet kommer att bli det normala. Också i fortsättningen kommer stat och kommun att få ta huvudansvaret för sjukvård, åldringsvård, barnomsorg, skola, högskola och mycket annat. På den punkten skulle jag vilja uttala en tveksamhet inför en formulering i moderata samlingspartiets budgetreservation, nr 7, där man på tal om introducerande av annat huvudmannaskap säger: ”På sikt bör — — — allt, ifrån daghem och åldringsvård till parkförvaltning, brandförsvar och gatuunderhåll, kunna ske i privat regi.” Det är en formulering som vi från folkpartiets sida inte kan skriva under. Det är just därför att vi anser att sjukvård, åldringsvård och barnomsorg är så viktiga delar av samhällets verksamhet som vi uppfattar finansieringskrisen för de här verksamheterna som så betydelsefull, och därför vill vi på sikt skapa en bättre balans i statens och kommunernas finanser och därmed kunna garantera en godtagbar omfattning och kvalitet på sådan social vård och service. Herr talman! De tre icke-socialistiska partierna i finansutskottet ger i en gemensam reservation uttryck för sin syn på hur Sveriges grundläggande ekonomiska problem skall lösas. I ett avseende är vår utgångspunkt densamma som regeringens. Vi tror inte att det finns någon genväg förbi stärkandet av vår internationella konkurrenskraft. Det är genom en effektiv, tekniskt avancerad och prismässigt konkurrenskraftig exportindustri som vi kan generera de intäkter från utlandet som behövs för att klara de många minusposterna i bytesbalansen. Då måste vi också i andra avseenden ge goda förutsättningar för svensk export. Om vi skall kunna bevara de goda förutsättningarna för svensk exportindustri och klara våra balansproblem i Övrigt, krävs emellertid också att vi kan hålla den interna kostnadsutvecklingen i schack. Regeringens inflationsprognos för 1984 är onekligen optimistisk. Jag hoppas att den slår in. Men den förutsätter självfallet att vi kan hålla kostnadsutvecklingen här hemma nere, och där kommer naturligtvis årets löneavtal att bli av central betydelse. Löneglidning och överhäng från förra året summeras till ca 596, och då skulle utrymmet för de avtalsmässiga löneökningarna stanna vid 1-2 20. Det är inte precis sådana lönebud som har figurerat i diskussionen. Det är för dagen för tidigt att värdera de löneförhandlingar som nu pågår. Här finns bara anledning att uttrycka en förhoppning att de kommer att resultera i avtal på en sådan nivå att vi även fortsättningsvis kan klara vår internationella konkurrenskraft. Trovärdigheten i regeringens ekonomiska politik är självfallet en viktig förutsättning för dessa avtalsförhandlingar. Här skulle det naturligtvis vara intressant att få ta del av finansministerns bedömning av det aktuella läget på avtalsfronten, inte minst mot bakgrund av regeringens ställning som arbetsgivaransvarig på en stor del av arbetsmarknaden, den statliga sektorn. Det viktiga, herr talman, är naturligtvis att vi nu utnyttjar det förmånliga konjunkturläget ute i världen till att rätta till våra interna obalanser. Om vi inte gör det nu när vi har en betydande draghjälp utifrån, när skulle vi då kunna göra det? I ett avseende är utvecklingen nu positiv — bytesbalansens saldo är mycket bättre än för ett år sedan. När det gäller budgetunderskottet kvarstår däremot balansproblemen i hög grad. Slutsatsen i den gemensamma reservationen i finansutskottet är att den strategi som regeringen valt inte kommer att lyckas, om man inte kan pressa ner budgetunderskottet mer än vad som sker i regeringens budgetförslag. Och här har vi anledning att be finansministern om besked om eventuella planer på nya besparingspaket. De blygsamma och illa förberedda besparingsförslag som regeringen presenterade i höstas var väl inte allt man orkade med i fråga om besparingar. Jag vill ställa en fråga till både finansutskottets ordförande Arne Gadd och finansminister Feldt: Vad har ni för sparambitioner, och när kommer ni med sparförslag till riksdagen? På ett område är utvecklingen fortfarande mycket svag. Det gäller detaljhandeln. Försäljningsvolymen för detaljhandeln sjönk mellan 1982 och 1983 med drygt 2 96. Det var tredje året på rad som omsättningen sjönk i detaljhandeln, och preliminära siffror för januari i år tyder på en fortsatt nedgång. Det är naturligtvis ofrånkomligt att denna svaga utveckling inom detaljhandeln får betydelse för sysselsättningen och alltså bidrar till de höga arbetslöshetsiffrorna. Den minskade privata konsumtionen har ju också störst effekt för familjer med svag konsumtionsförmåga. Om regeringen nu skulle vilja göra något som på en gång ger en viss stimulans åt detaljhandeln och samtidigt hjälper ekonomiskt eftersatta grupper, är ett ökat stöd till barnfamiljerna i form av en skattelättnad relaterad till antal barn kombinerad med en omedelbar barnbidragshöjning den bästa tänkbara åtgärden. Ett sådant åtgärdsprogram bör ge det kraftigaste stödet åt flerbarnsfamiljerna, som ju har störst konsumtionsbehov och som drabbats hårdast av sjunkande reallöner och urholkade barnbidrag på senare tid. Vad har egentligen regeringen att erbjuda flerbarnsfamiljerna? Herr talman! I en särskild reservation yrkar vi från de icke-socialistiska partiernas sida på ett omedelbart beslut om upphävande av löntagarfonderna. Vi tror att det är möjligt att ta det beslutet nu med tanke på att löntagarfonderna ju inte har kommit i gång, att inga människor ännu har satts in i vare sig löntagarfondernas styrelser eller deras kanslier och att fonderna ännu inte har köpt en enda aktie. Det vore alltså ett enkelt sätt för Sveriges riksdag att komma ur den situation som beslutet före jul om löntagarfonderna skapat att i dag besluta om fondernas avskaffande. Om riksdagsmajoriteten, vilket väl dess värre är sannolikt, kommer att vara densamma i dag som före jul så kommer de tre icke-socialistiska partierna att fortsätta arbetet i en nyligen tillsatt gemensam avvecklingsgrupp, med ambitionen att till 1985 års riksdag presentera ett förslag om hur en avveckling av fonderna konkret skall kunna ske fr.o.m. den 1 januari 1986. Men ingen skulle vara gladare än jag om vi i avvecklingsgruppen slapp det arbetet genom att riksdagen i dag beslöt upphäva sitt tidigare beslut om införande av löntagarfonder. Till sist några ord om en ytterligare fråga som behandlas i finansutskottets betänkande, nämligen finansieringen av affärsverkens verksamhet. Det är i och för sig rimligt att affärsverken ges möjligheter att klara en del av sina investeringar genom upplåning på den allmänna lånemarknaden. Men affärsverken är ju samtidigt statliga institutioner och måste i någon form kunna styras av statsmakterna, av riksdag och av regering. Vi har därför dels i reservation 24 begärt en översyn av affärsverkens framtida finansieringsformer, dels i ett särskilt yttrande som gäller televerkets verksamhet pekat på att en ökad extern finansiering av televerkets investeringar bör förenas med en gradvis uppluckring av televerkets nuvarande monopolställning. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 20 och 24.

Herr talman! Det finns enligt vår mening två avgörande uppgifter i dag för den ekonomiska politiken. Den ena är att bekämpa arbetslösheten och säkra alla människor ett meningsfullt arbete. Den andra är att åstadkomma en mera jämlik fördelning av inkomster, förmögenheter och över huvud taget reell levnadsstandard. De båda uppgifterna hör ihop. Det är det kapitalistiska klassamhället som frambringar både massarbetslöshet och växande klyftor mellan klassernas livsbetingelser. I grunden handlar det alltså nu som förut om kamp mot klassamhället. De klasser och grupper som tjänar på klassamhällets sätt att fungera försvarar detta. De som förlorar, de som drabbas av arbetslösheten och nedpressningen av reallönerna, bekämpar det. Denna klara motsättning borde avspeglas också här i riksdagen. Det var en period för inte så länge sedan när man påstod att samhällsbygget egentligen var färdigt. Några stora reformer återstod inte att genomföra. Klassamhället var egentligen avskaffat. Man taladet.o.m. om ”den svenska socialismen” som något existerande. Den sortens ideologi går inte hem i dag. Den skulle strida alltför mycket mot människornas erfarenheter. I stället för jämlikhet och utjämning har det blivit starkt ökade klyftor i det svenska samhället. Det var en process som gick snabbt under de borgerliga regeringarnas tid. Den har tyvärr fortsatt också under den nya socialdemokratiska regimen. Den sammanställning som Metallarbetareförbundet nyligen publicerade av material om skillnaderna i hälsotillstånd mellan olika socialgrupper är skrämmande. Den visar att arbetare oftare än tjänstemän och akademiker får sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt, yrsel, bröstvärk, andnöd, högt blodtryck och åderbråck. 7,6 70 ur socialgrupp 3 drabbas av hjärtsvaghet mot endast 1,5 20 ur socialgrupp 1. Vad gäller bröstvärk och högt blodtryck är förhållandet mellan de båda socialgrupperna 14,1 96 mot 5,6 70 och 11,7 70 mot 6,7 20. För socialgrupp 2 gäller att siffrorna bara ligger något högre än de för socialgrupp 1. Det material som finns om arbetsskador visar att det framför allt är tre yrkesgrupper som löper stora risker att råka ut för olycka eller sjukdom i samband med jobbet. Dessa yrkesgrupper är livsmedelsarbetare, t.ex. slakteriarbetare, järnbruksoch metallarbetare samt gruvoch stenbrytningsarbetare. De vanligaste skadorna är bullerskador och lungsäcksförändringar. Vi vet att många arbetare i bullriga yrken förlorar viktiga delar av sin hörselförmåga och att de flesta byggnadsarbetare vid 50 år har trasiga ryggar. Har detta med ekonomi och en ekonomisk debatt att göra? Ja, självfallet. Det är detta som är det ekonomiska livets själva kärna och innehåll. Det är de arbetande i produktionsoch reproduktionsprocesserna som svarar för att det skapas nya värden i ekonomin. De tvingas i dag göra detta under omständigheter som för många, ja de allra flesta innebär att de måste offra, helt eller delvis, sin fysiska och psykiska hälsa. Den kapitalistiska utsugningen är omänsklig, om man med omänsklig menar det enkla att människan förstörs, fördärvas i förtid. Under de senaste åren, då massarbetslösheten ånyo grasserat, har hälsotillståndet för arbetarklassen och jämställda skikt ytterligare försämrats. Alla undersökningar, både i Sverige och i utlandet, visar ett samband mellan arbetslöshet och ökad ohälsa. Som exempel kan nämnas Urban Janlerts undersökning av byggnadsarbetare i Luleåregionen. Undersökaren konstaterar: ”Vi finner i denna undersökning klara samband mellan arbetslöshet och vissa typer av ohälsa och nedsatt välbefinnande, främst psykosomatiska symptom, antalet sjukdomsdiagnoser, pulsoch blodtrycksförhöjning liksom psykologiska reaktioner bl.a. i form av ökad oro, nedstämdhet och försämrad självkänsla. —-—- Arbetslösheten och hälsobesvären drabbar i första hand den som redan tidigare varit arbetslös och haft nedsatt hälsa. Man kan i viss utsträckning förutsäga vilka som kommer att drabbas hårdast av arbetslösheten.” Den undersökning om effekten av avskedanden i Olofström som redovisades i gårdagens tidningar visade samma samband mellan arbetslöshet och stigande ohälsa. Det finns också mera allmänna undersökningar av klassklyftorna i Sverige. TCO-ekonomen Roland Spånt har visat att en utjämning av förmögenhetsfördelningen skedde mellan 1920 och 1975. Men sedan vände kurvan. En lång utveckling mot mindre förmögenhetsklyftor bröts. Nu ökar klyftorna igen — klyftorna mellan rika och fattiga. Det är framför allt utvecklingen på fondbörsen som bidragit till att de allra rikaste under de senaste åren blivit ännu mycket rikare och ökar sin förmögenhet snabbast. Spånt drar slutsatsen att det är rimligt att öka aktiebeskattningen. Det är försiktigt uttryckt. Enligt vår mening är det helt orimligt att inte göra det. Från den socialdemokratiska regeringens tillträde på hösten 1982 till slutet av 1983 hade det samlade värdet av aktierna på Stockholmsbörsen ökat med 150 miljarder kronor. Kursuppgången var 23 20 1980, 57 90 1981, 35 90 1982 och 66 70 1983. Och kursstegringarna fortsätter under det här året. De är mångfaldigt större än de nyemissioner som gjorts. Kursstegringen har alltså inte på något sätt varit ”nödvändig” för att bolagen skulle få friskt kapital. Den har inneburit förskjutningar i förmögenhetsfördelningen i samhället som orättfärdigt gynnar ett litet fåtal — och får betalas av de arbetande. Vänsterpartiet kommunisterna kräver en skärpning bl.a. av omsättningsskatten på aktiehandeln, som nu utgör 0,5 20 för vardera köparen och säljaren. Jämför med vad man får betala i moms när man köper en limpa eller någonting annat ätbart! Omsättningsskatten på aktiehandeln tillkom sedan vi tjatat länge om den, men det var ingen måtta på hur omöjlig den var när vi först föreslog den. Argument liknande dem som anfördes mot dess införande anförs i dag mot skattens höjning. Invändningarna är inte mera berättigade nu. Vpk kräver också att en engångsskatt skall tas ut på stora förmögenheter. Denna fråga är inte ny. Den diskuterades redan under krigsåren, och en engångsskatt utlovades av alla partier. Men när det kom till kritan svek de sitt löfte. I dag är det ännu mer befogat att med en engångsåtgärd söka fylla igen åtminstone något av den allt djupare förmögenhetsklyftan. Menar man verkligen från både socialdemokratiskt och borgerligt håll att det är en bra utveckling som har skett här i landet när det gäller förmögenhetsfördelningen under åren efter 1975? Är det en sådan utveckling som motsvarar dessa partiers ideal i fråga om hur samhället skall se ut? För vår del anser vi att det är en historiskt anmärkningsvärd förmögenhetsomflyttning som skett under dessa år och att den väl motiverar vårt krav på vad som i gamla tider benämndes ”räfst och reduktion”. Om man skall använda det svåra tekniska ordval som har brukats i den här debatten, kan man också säga att den här starka förmögenhetsökningen, som har tillfallit en liten grupp i samhället, är en betydande intern obalans som bör avlägsnas. Dessa åtgärder är emellertid inte tillräckliga för att avlägsna de orättfärdigheter som finns inbyggda i klassamhället. Vi måste gemensamt vidta åtgärder som förhindrar att någon människa med sin hälsa och sitt liv behöver betala för att hon eller han medverkar i produktionen. Om det kan läggas ned så mycket pengar på riksdagsmäns säkerhet och arbetsmiljö, så bör det också vara möjligt att säkra en hälsostandard åt alla medborgare. En åtgärd i detta syfte, som dessutom har andra positiva ekonomiska följder, är en allmän förkortning av arbetstiden. Sex timmars arbetsdag bör ställas som målsättning. Arbetstidsförkortningen bör genomföras under en begränsad tidsperiod för att ge så gynnsamma resultat som möjligt. Övertidsarbetet bör samtidigt begränsas hårt. En övergång till sex timmars arbetsdag bör vara genomförd före utgången av 1980-talet. De avgörande skälen för en övergång till sex timmars arbetsdag anser vi vara av jämlikhetsnatur. De långa arbetstiderna drabbar framför allt småbarnsföräldrar, de med låg levnadsstandard, de som har oregelbundna arbetstider, de som har kroppsarbete, de som har låg utbildning. Arbetstidsförkortning är i hög grad en klassfråga. Sex timmars arbetsdag är också ett viktigt steg mot jämlikhet mellan kvinnor och män. Den bidrar till att bryta ned de skevheter som nu alstras ur den rådande arbetsdelningen mellan könen. Förkortning av bruttoarbetstiden är en viktig förutsättning för att föräldrar skall hinna och kunna bättre umgås med sina barn liksom för människornas deltagande i kulturella aktiviteter, andra former av fritidsverksamhet samt i den demokratiska processen i föreningar och folkvalda organ. Sextimmarsdagen påskyndar utvecklingen mot en ny arbetsorganisation. Den är ett nödvändigt led i en långsiktig politik mot arbetslösheten. Allt flera i olika länder börjar nu också hysa uppfattningen att full sysselsättning i klassisk mening inte kan uppnås vid oförändrad längd på arbetsdagen. Det betyder inte att arbetslösheten kan avskaffas genom delning av den tillgängliga mängden arbete. Arbetslösheten skapas genom de motsättningar som präglar hela den kapitalistiska produktionsprocessen. Tendensen att minska mängden mänskligt arbete fortsätter, oavsett arbetstidens längd. Men en övergång till kortare arbetsdag kan i ett givet läge medföra en engångsökning av antalet i produktionen verksamma. Kortare arbetsdag ger flera jobb. Kostnaden för de nya arbetena ligger främst på bytesbalansen och på den offentliga sektorns budget. Dessa kostnader uppvägs emellertid mer än väl av de positiva effekter som arbetstidsförkortningen ger. Vi förutsätter att oförändrade realinkomster skall upprätthållas för majoriteten av dem som berörs av arbetstidsförkortningen, dvs. alla med låga inkomster och mellaninkomster. Frågan om kortare arbetsdag måste nu ses som en konkret uppgift. Dem som inte accepterar denna åtgärd åligger bevisbördan, dvs. att förklara varför kortare arbetsdag skulle vara en olämplig reform i det aktuella läget. Arbetslösheten i vårt land är högre än den varit på många år — detta oavsett hur man räknar ut vilka som skall anses såsom arbetslösa. Arbetslösheten är oacceptabel. Den är ett gissel för dem som drabbas av den. Särskilt svåra är verkningarna för de många ungdomar som inte kan få ett fast arbete. Arbetslösheten innebär också en stor kostnad för samhället. De som saknar jobb skall ändå ha inkomster till sitt livsuppehälle, men de hindras av de ekonomiska förhållandena att bidra till detta. Detta är samhällsekonomiskt vansinne. Vi anser att alla ansträngningar som är möjliga måste sättas in för att genomföra en aktiv, arbetsskapande politik. Det går inte att förlita sig på exportindustrin och på en tillfällig s.k. konjunkturuppgång. Kampen mot arbetslösheten är en långsiktig uppgift, som kommer att prägla hela detta årtionde. Förutom en allmän förkortning av arbetstiden kräver vi följande åtgärder som ett minimum för att kunna nedbringa arbetslösheten: 1. Ett nationellt industriprogram i samhällelig regi — annars hotar en drastisk minskning av antalet industrijobb i Sverige. Detta program bör vara av storleksordningen 100 000 nya jobb under en tioårsperiod. 2. En planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn. Denna utbyggnad bör ske inom områden som undervisning och forskning, transportväsende och kommunikationer, hälsovård, socialtjänst, barntillsyn samt kultur. Jag vill i det sammanhanget bara göra den anmärkningen, att Björn Molins sätt att beräkna den offentliga sektorns omfattning enligt min mening är felaktigt. Av de sysselsatta i vårt land hör inte 60 9? till den offentliga sektorn, utan ungefär en tredjedel. När man kommer fram till ett så högt tal som 60 96 räknar man in folkpensioner, barnbidrag, subventioner till industrin och alla andra s.k. transfereringar. Den offentliga sektorn i egentlig mening är fortfarande betydligt mindre. 3. En reformering av arbetsmarknadspolitiken så att den inriktas mera på bestående arbeten och mindre på provisorier. 4. En redovisning av följderna för sysselsättningen av alla förslag där dessa har betydelse — vi föreslår en särskild sysselsättningsbudget. 5. Överförande av banker, kreditinstitut, stiftelser, investmentbolag etc. i samhällets ägo för att möjliggöra en mer planerad ekonomisk utveckling och för att bekämpa spekulationen. 6. Åtgärder för att begränsa svenska företags stora investeringar i utlandet. Fru talman! Det sammanlagda förslag till finansplan som vpk för fram innebär satsningar framför allt för att bekämpa arbetslösheten och åstadkomma en mera rättvis fördelning. Vi förordar en större total omslutning av den offentliga verksamheten än regeringen och ett något större underskott. I likhet med både den svenska och den nordiska fackföreningsrörelsen anser vi att en ökning av efterfrågan i samhället inte bara kan tolereras, utan är nödvändig för att få bukt med arbetslösheten. Det innebär att vi inte har något till övers för de reaktionära uppfattningar från olika håll som hävdar att både inflation och arbetslöshet beror på att lönerna är för höga. Det märkliga är att företrädarna för dessa åsikter är så enögda att de aldrig ser de höga vinsterna som en kostnad. Vi hävdar att höga löner allmänt talat är att föredra framför höga vinster och menar oss därvid stå fast vid en såväl traditionell som alltjämt riktig uppfattning inom arbetarrörelsen. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer till finansutskottets betänkande nr 25 om riktlinjer för den ekonomiska politiken.

Fru talman! Först måste jag klara ut ett missförstånd som uppkommit till följd av att texten i den moderata reservationen 7 har ändrats sedan den lämnats in till det av Arne Gadd ledda finansutskottets kansli. Arne Gadd citerade en mening om att allt från daghem till parkförvaltning och gatuunderhåll bör kunna ske i privat regi, och även Björn Molin anförde tveksamhet mot den satsen. Nu är det bara det att i meningen har smugits in två kommatecken som fullständigt ändrar dess innebörd. De fanns inte med i den partimotion som vi moderater väckte. Utskottets kanslichef har under debattens gång bekräftat för mig att de här kommatecknen heller inte fanns i den reservation som jag personligen lämnade in vid reservationstidens utgång. Om Arne Gadd läser meningen utan kommatecken skall han finna att vad vi gör är att vi räknar upp exempel på offentliga verksamheter där vi vill öppna möjlighet till privata alternativ. Vad vi är ute efter är alltså en effektivitetsfrämjande konkurrens, inte en obligatorisk privatisering på de här områdena. Arne Gadd odlar liksom andra socialdemokrater myten att Sveriges ekonomiska problem beror på borgerligt vanstyre under regeringsåren. Jag börjar bli trött på den här ohederliga argumentationen. Problemen har sina rötter betydligt längre tillbaka i tiden. Vanstyret inleddes för minst 15 år sedan, då den socialdemokratiska utvecklingsmodellen spårade ur. Tvvärr innebar inte de borgerliga regeringsåren en tillräckligt kraftig kursomläggning. Den nya socialdemokratiska regeringen kunde därför snabbt anknyta till och intensifiera den misshandel av ekonomin som socialdemokraterna själva påbörjat långt tidigare. Vad kännetecknar då detta vanstyre? Jo, för det första en snabb ökning av de offentliga utgifterna, långt utöver den totala tillväxten i ekonomin. För det andra känntecknas vanstyret av ett högt skattetryck och fortsatta skattehöjningar, som dock inte ger något utbyte för staten, eftersom de reducerar basen för andra skatteformer. För det tredje är det fråga om centralstyrning och regleringar, med fackföreningsfonderna som senaste och värsta utslag. Det är riktigt att det moderata alternativet skiljer sig från denna politik. Vi vill för det första dra ner de offentliga utgifterna, så att vi kan minska sparandeunderskottet och hejda skuldsättningen utomlands. Vi vill för det andra sänka skatterna, så att det åter börjar löna sig att arbeta, spara och satsa för framtiden. Vi vill för det tredje avreglera Sverige och skapa möjligheter till konkurrens och utrymme för privata initiativ. Vi moderater står för marknadsekonomi och ett spritt ägande. Ni socialdemokrater tror på planhushållning och socialism. All internationell erfarenhet visar emellertid att marknadsekonomin är det effektivaste ekonomiska systemet, det som ger människorna de bästa möjligheterna till ett gott liv. Ingenstans har det någonsin visat sig möjligt att förena planhushållning och socialism med demokrati.

Fru talman! Utskottets ordförande höll ett sedvanligt lovtal till regeringen i närmast lyriska vändningar. Men han inledde med att tala om arbetslösheten såsom ett svårt problem. Har möjligen Arne Gadd inte upptäckt att arbetslösheten nu i en högkonjunktur med en socialdemokratisk regering är avsevärt högre än under de förkättrade Fälldinregeringarnas år, då man kämpade mot en allvarlig industrikris och en internationell lågkonjunktur? Vilka slutsatser kan man dra av detta? Efter långtgående vallöften om att snabbt reducera arbetslösheten tog socialdemokraterna makten. Efter 16 månader vid rodret är resultatet en avsevärt högre arbetslöshet. Jag tycker att detta borde stämma till eftertanke. Lovtalet borde kanske egentligen ha en något annan innebörd. Arne Gadd ville i antalet reservationer se en splittring inom oppositionen när det gäller inställningen till den ekonomiska politiken. Jag varnar Arne Gadd för den slutsatsen. Den gemensamma reservationen från centern, folkpartiet och moderaterna om den ekonomiska politikens allmänna inriktning är, som jag sade, ett centralt dokument, som visar på en klar medvetenhet om problemen. Det visar också en uppenbar vilja att ta itu med problemen. Arne Gadd bör erinra sig att socialdemokraterna så sent som i december hade möjlighet att skriva ihop sig med centern och folkpartiet om i princip samma inriktning av den ekonomiska politiken. Men nu har socialdemokraterna inte vågat fullfölja inställningen i utskottet i december. Nu accepterar de okritiskt finansplanens inriktning. Ta detta eniga uppträdande från de icke socialistiska oppositionspartierna såsom ett mycket allvarligt inslag i den politiska debatten! Här finns nämligen en bestämd och målmedveten vilja att i samförstånd rätta till de brister som finns i svensk samhällsekonomi i dag. Nonchalera inte detta centrala dokument.

Fru talman! Arne Gadd hade det dåliga omdömet att kritisera folkpartiets familjepolitiska förslag för att det enligt hans uppfattning inte skulle leda till någon förbättring för barnfamiljerna. Jag skulle vilja råda Arne Gadd att läsa den PM om effekterna av folkpartiets förslag som har upprättats av regeringens egen familjepolitiska beredningsgrupp. Där visas med all önskvärd tydlighet det motsatta, nämligen att det om man tar hänsyn till de förslag till finansiering som folkpartiet har lagt fram, blir en väsentlig förbättring för barnfamiljerna och speciellt flerbarnsfamiljerna. Arne Gadd och regeringens företrädare har däremot inte haft någon uppfattning om hur finansieringen av det familjepolitiska paketet skall ske. Får jag ge Arne Gadd ett råd i all välmening: Var på denna punkt litet försiktig så att inte Arne Gadd hamnar i den penibla situationen att han om några månader måste försvara åtgärder som han i dag så intensivt kritiserar oss för. Arne Gadd minns inte vad som har hänt när det gäller tidigare bytesbalansförbättringar. Låt mig bara påminna om att mellan 1977 och 1978 skedde en radikal förändring i bytesbalansen från ett underskott på ca 5 miljarder till ett överskott på ca 5 miljarder — en följd av den politik som då fördes. Vi är i och för sig ense om betydelsen av exportsatsningar — jag var inne på det i mitt anförande — och också om hur viktigt det är att man kompletterar de åtgärder för att förstärka konkurrenskraften som har vidtagits med andra åtgärder. Här finns ju förslag från exportstödsutredningen som visar att ytterligare ting måste göras; det kan vi återkomma till om en vecka i den handelspolitiska debatten. Jag tycker att det är synd att Arne Gadd dels alltid kör i gamla hjulspår, dels inte lyssnar på vad som sägs i debatten eller minns vad som har sagts i tidigare debatter. Jag ägnade faktiskt rätt mycket av mitt anförande åt en analys av hur finansieringskrisen för den offentliga sektorn har uppkommit. Nils Åsling visade i sitt anförande på sanningen om vad som har hänt med budgetunderskottet, om man gör en jämförelse i jämförbara siffror, nämligen att det s.k. underliggande budgetunderskottet under socialdemokraternas tid har stigit från 75 till drygt 90 miljarder. Om man skulle använda Arne Gadds eget ordval, skulle man kunna säga att socialdemokraterna har raserat Sveriges ekonomi i snabbare takt än någonsin tidigare. Får jag ge Arne Gadd ytterligare ett råd i all välmening: Lämna den enkla partidemagogin till partimötena på Uppsalaslätten och försök komma med i den seriösa debatt om den offentliga sektorns finansiering som förs både här i riksdagen och på många andra ställen i samhället! I den debatten skulle Arne Gadd vara välkommen.

Fru talman! Vi har alla med stort intresse noterat att moderata samlingspartiets politik numera är så subtil, att den bestäms av kommatecken och deras placering. Men det var inte det jag skulle säga, utan jag vill instämma i det sista som Arne Gadd sade i sitt anförande, nämligen att den socialdemokratiska regeringens politik inte på något sätt kan betraktas som lyckad så länge vi har en så omfattande arbetslöshet i det svenska samhället som i dag. Men frågan är då: När får vi de åtgärder som behövs för att verkligen kraftigt reducera arbetslösheten? Och en annan fråga som tränger sig på är följande: Enligt den finansplan som vi i dag diskuterar har statsbudgeten 1984 direkt och indirekt en efterfrågedämpande effekt som kan beräknas till 2,270 av bruttonationalprodukten. Om regeringen hade fört en annan politik, som icke haft den här efterfrågedämpande effekten, skulle läget alltså ha varit ett annat. Man kan bl.a. förutsäga att arbetslösheten skulle ha kunnat vara väsentligt lägre under det kommande året än med den politik regeringen föreslår. Jag tror att regeringen överdriver de s.k. underskotten i svensk ekonomi, framför allt när det gäller statsbudgeten. Den fråga jag än en gång vill ta upp är varför man inte använder det andra beräkningssätt som finns när det gäller att uppskatta underskottet i statsbudgeten, nämligen att man räknar den samlade offentliga sektorns underskott, som ju är väsentligt lägre än de siffror som här figurerat i debatten. Det underskottet beräknas 1984 bli 34,4 miljarder kronor, oräknat den över statsbudgeten finansierade upplåningen. Det är också en hög siffra. Jag vill verkligen inte underskatta ränteskulden eller de problem som den för med sig och som vi drar med oss ifrån de borgerliga regeringarnas tid. Men mot denna siffra, 34,4 miljarder, vill jag ställa att de offentliga investeringarna under kommande år beräknas uppgå till över 40 miljarder kronor. Inte ens hela mängden av de offentliga investeringarna motsvaras alltså av det egentliga underskottet i statsbudgeten. Det är helt fel när man påstår från borgerligt håll att vi skjuter över skuld till kommande generationer. Det betraktelsesättet är falskt.

Fru talman! Får jag först, med anledning av C.-H. Hermanssons försök till rolighet, säga att om jag uttalar satsen att vpk är ett mindre, kommunistiskt parti, tror jag även C.-H. Hermansson begriper att det gör en viss skillnad om det står ett kommatecken emellan eller ej. Jag är förvånad över att Arne Gadd inte drar sig tillbaka när jag påtalar att det har skett en felaktighet i utskottets behandling av vår reservation, utan insisterar och säger att den inte gör någon skillnad. Jag tror Arne Gadd om alltför gott för att kunna tro att han inte skulle förstå hur det förhåller sig. Men det här är typiskt, fru talman: Man måste ändra på vad vi moderater har sagt för att kunna finna angreppspunkter. Jag återgår till Arne Gadds tidigare anförande. Han sade där beträffande den statsskuldpolitik som vi förordar, att Sveriges skuld till utlandet inte har förändrats på annat sätt än vad beträffar betalningsbalansen. Detta är ett rent nonsensargument, som får någon betydelse endast om herr Gadd har menat bytesbalansen. Men så fortsätter han: Det som motionärerna påstår, nämligen att Sverige utsätts för en större riskexponering genom statens extra upplåning, kan utskottet inte instämma i. Detta finns också i finansutskottets betänkande. Men man argumenterar här mot något vi aldrig har hävdat. Vi har inte sagt att Sveriges riskexponering ökar. Vi har sagt att statens riskexponering ökar. Läs i den partimotion som Arne Gadd nyss hade i handen! Där står det så — men det är obestridligt, och därför väljer man att polemisera mot något annat. Arne Gadd har ett favoritargument, och det är att borgerlig ekonomisk politik, särskilt moderat sådan, är fördelningspolitiskt orättvis. Det är mycket tal om hur djupa klyftorna är mellan högavlönade och lågavlönade, mellan rika och fattiga. Men hur ser det egentligen ut i Sverige? En professor med hemmamake och tre barn i Stockholm hamnar under socialhjälpsnormen. Ändå betraktas han som höginkomsttagare och får betala åtskilligt av sin lön i skatt. För att man skall våga köpa ett småhus i Stockholmstrakten, som kostar ca 700 000 kr., bör familjeinkomsten vara ca 250 000 kr., förutsatt att båda makarna tjänar in den. Om det bara finns en enda inkomst i familjen, och den så uppgår till 350 000 kr., kan ett köp inte tillrådas med hänsyn till familjeekonomin. Socialdemokraterna fortsätter dock att plåga småhusägarna med successivt skärpt avdragsbegränsning och stigande beskattning — nu senast förslaget om särskild fastighetsskatt. Väldigt många familjer i Sverige behöver ha bil för att ta sig till och från arbetet osv. Men pålagorna på bilismen växer oavbrutet. Det kostar nu 17 000 kr. att köra med en sex år gammal normalbil 1 500 mil om året. Det är nästan en femtedel av familjens disponibla inkomst. Nu är ni ivriga på att ytterligare höja dessa pålagor — bensinskatt och fordonsskatt — för att de skall hålla takt med varandra. Märker ni inte hur det verkligen förhåller sig i Sverige?

Fru talman! När jag varnade Arne Gadd för att nonchalera det centrala dokumentet på oppositionssidan i denna debatt, var det därför att han i sitt debattinlägg bortsåg ifrån den väsentliga inriktning på den ekonomiska politiken som vi där har uttalat oss om. Det är dessutom så att där finns ett moment om den offentliga sektorn. Vi tillmäter denna en central roll men ser det som angeläget att man kompletterar den med privata insatser från servicesektorn. Detta är f. ö. ungefär samma tankegångar som regeringens frihetsminister har gett uttryck åt i sin debatt. Det är inte fråga om någon nedrustning av den offentliga sektorn. Det är bara fråga om en effektivisering och en ändamålsenlig disposition av samhällets resurser. Arne Gadd sade att det sparmål vi har satt upp inte kan infrias, därför att kalkyler visar att det finns ett visst bortfall. O. K., det kan vi ta en diskussion om. Men när Arne Gadd t.ex. försöker leda i bevis att vi inte når vårt sparmål, 10 miljarder på årsbasis, genom att hänvisa till utfallet av vårt förslag om privata investeringskonton, dvs. möjligheter för enskilda människor att på skattemässigt fördelaktiga villkor spara i stället för att konsumera, tycker jag att han är ute på mycket svag is. Dels vet vi inte i dag hur effekten av vårt förslag skulle bli, dels skulle ett ökat skattepremierat sparande för enskilda människor ju i väsentlig mån ha andra positiva effekter, som man i så fall skulle kunna vara beredd att betala för. I sitt första inlägg tackade Arne Gadd för den solidaritet som vissa organisationer har visat. Han nämnde bl.a. pensionärsorganisationerna. Ja, det kanske finns skäl för detta tack. En sak är klar — här tror jag också att jag kan utfärda en varning till Arne Gadd och övriga socialdemokrater: Det rör sig i pensionärsorganisationerna i dag en djup oro över det sätt på vilket socialdemokratin och regeringen har hanterat pensionärernas villkor i samhället. Det är ju inget tvivel om att socialdemokratin gick till val på löften om en fullständig kompensation till pensionärerna för kostnadsutvecklingen. Så snart man satt i kanslihuset började man tumma på den regeln, och i dag är det uppenbart att såväl pensionärsorganisationerna som landets pensionärer har upptäckt hur litet de socialdemokratiska vallöftena var värda. Det finns faktiskt anledning att här rikta allvarlig kritik mot socialdemokraternas sätt att hantera också frågan om pensionärernas situation i dagens samhälle.

Fru talman! I mitt inledningsanförande hade jag en kritisk formulering när det gällde en punkt i moderaternas reservation 7 om de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen. Kritiken gällde reservationstexten som den står i betänkandet. Nog därom. Arne Gadd har uppehållit sig litet grand vid familjepolitiken, och i sin senaste replik påstod han att vår ekonomiska politik skulle vara ett dråpslag mot familjerna. Låt mig påminna om vad vi har föreslagit. Vi har föreslagit ett nettotillskott för barnfamiljerna på över en miljard kronor, vilket är finansierat. Förslaget innefattar ett omedelbart beslut om en barnbidragshöjning, särskilda insatser för flerbarnsfamiljerna och en skattereduktion om 2000 kr. per barn och år. Socialdemokraterna har ju dröjt länge med sitt ställningstagande, och i det utkast som presenterades i går — någon proposition har vi ännu inte sett — saknas ju viktiga bitar i detta reformverk. Därför ställde jag denna fråga till Arne Gadd, och jag vill ställa den också till Kjell-Olof Feldt: Hur vill ni finansiera den nödvändiga förbättringen av stödet till barnfamiljerna? När Arne Gadd i sitt anförande avfärdade alla tänkbara former för finansiering — och dessa tänkbara former för finansiering redovisas ju i regeringens egen promemoria — tror jag att det var litet vårdslöst, för det kan då hända att Arne Gadd sedan står alldeles avklädd när det gäller finansieringen av de familjepolitiska åtgärderna. Får jag sedan, eftersom Arne Gadd får sista ordet i detta replikskifte, fråga honom hur det blir med fortsatta besparingar. Finansutskottet uttalade sig ju i höstas mycket kraftfullt för behovet av ytterligare besparingar. Nu har de meningarna fallit bort, men det kan väl ändå inte vara så att allt i fråga om besparingar som socialdemokratin orkar med var de blygsamma försök som gjordes i höstas. Min fråga till Arne Gadd lyder: Vilka sparambitioner har man från socialdemokraternas sida, och när kommer nästa förslag? Låt mig sedan också säga att svagheten i Arne Gadds och finansutskottets argumentation är att man har en så dålig beredskap för nästa konjunkturavmattning. Det är nödvändigt att just nu — när de yttre förutsättningarna och konjunkturläget är gynnsamma — ta itu med de interna obalanserna och det stora budgetunderskottet. Annars kommer problemen att bli etter värre när vi någon gång i framtiden drabbas av en konjunkturavmattning.

Fru talman! Före min egentliga replik två korta anmärkningar. Jag inser mycket väl, Lars Tobisson, betydelsen av kommateckens placering i vissa sammanhang. Men om jag uttalar satsen ”moderata samlingspartiet är ett mera reaktionärt parti”, förändras ju inte den satsen av om jag sätter in ett kommatecken på det ena eller andra stället. Och den sats som finns i moderaternas partimotion förändrades heller inte av att man satt in ett eller annat kommatecken. Det var poänglöst i det sammanhanget. Den andra korta anmärkningen gäller frågan om folkpensionärerna och deras ersättning. Om inte jag minns alldeles fel godkände centerpartiet den förändring av beräkningsgrunderna för basbeloppet som den socialdemokratiska regeringen föreslog. Det enda parti som var kritiskt och vände sig mot den förändringen var vpk. Därför var Nils Åslings anförande här något anmärkningsvärt. Så till min egentliga replik, som gäller vad Arne Gadd sade i sitt första anförande om löneutvecklingen och kapitalbildningen. Regeringen tycks ju anse att inflationen och prisstegringen ensidigt kan förklaras med att lönerna är för höga. I vår motion har vi kritiserat den ensidiga kopplingen av inflationen till löneutvecklingen och päpekat att inflationen i det moderna kapitalistiska samhället inte kan reduceras till en enda faktor. Den är i stället ett uttryck för en summa av den moderna kapitalismens motsättningar och utvecklingsdrag. Finansutskottets majoritet förvanskar denna vår uppfattning och pådyvlar oss åsikten att det inte alls finns något samband mellan löner och priser. Det är synd att man inte vill diskutera frågan allvarligt. Vi gör nämligen där två påpekanden. För det första påpekar vi det som jag redan har berört, att inflationen hänger samman med en rad faktorer. Dit hör kapitalkoncentrationen, monopoliseringen, den tilltagande spekulationen, de parasitära dragen i det moderna samhället, knappheten på vissa råvaror, en del av utbyggnaden av statsapparaten. Men självfallet, skriver vi i vår motion, ligger också kampen mellan kapital och arbete bakom inflationen liksom kampen mellan olika kapital. Genom monopoliseringen kan, påpekar vi, storbolagen parera ökade löner och andra kostnader genom att höja sina priser. För det andra påpekar vi att reallönerna sedan 1977 har minskat alla år utom ett, 1979. Under alla år utom ett under denna period har vi alltså haft större prisstegringar än löneökningar. Löneandelen av industrins förädlingsvärde har också minskat kraftigt. Det visar ju att den fixa anknytningen löneutveckling-inflation är en grov förenkling. En höjning av reallönerna är ett nödvändigt inslag i varje effektiv politik mot massarbetslösheten. Detta påpekar ju också fackföreningsrörelsen.

Fru talman! Sveriges ekonomiska situation i början av 1984 präglas av vissa motsägelsefulla inslag. Vi har en konkurrensutsatt sektor som går bra. Ännu så sent som 1982 hade vi ett underskott på 23 miljarder. Den utländska skuldsättningen ökade under de borgerliga åren mycket kraftigt. Det läget har nu definitivt brutits. I fjol var underskottet nere i bara 6 miljarder, och vi kan räkna med att det kan minska ytterligare. Vi börjar nu, efter ett och ett halvt års socialdemokratisk politik, att nå balans i utrikesaffärerna. Om det inte vore för det faktum att vi måste betala 18 miljarder i räntor på den utlandsskuld som ackumulerades under de borgerliga åren skulle vi redan nu ha haft ett betydande överskott i vår bytesbalans. Samtidigt har vi andra problem kvar, i första hand de budgetunderskott som byggdes upp under de borgerliga åren. Men även här börjar regeringens politik bära frukt. I varje fall har ökningen av underskotten upphört. Om den fas av tillväxt som svensk ekonomi nu på nytt är på väg in i kan bibehållas bör möjligheterna vara goda att få också de här obalanserna under kontroll och så småningom — även om det naturligtvis sker med en viss fördröjning — komma till rätta med sysselsättningsproblemen. Men de borgerliga partiernas inställning till obalanserna är märklig. Vi känner från psykologins värld till att personer som har utsatts för något traumatiskt — någonting mycket obehagligt — har tendenser att förtränga den upplevelsen; de kommer helt enkelt inte ihåg vad de har varit med om. Det verkar nästan som om de borgerliga partierna hade drabbats av den mekanismen. Vi måste som ett centralt faktum komma ihåg att när de borgerliga 1976 tillträdde hade vi ingen utlandsskuld, netto räknat. Vi hade en mycket hanterlig statsskuld på ungefär 100 miljarder. Sedan steg den mycket kraftigt — den fyrdubblades. Den hade när de lämnade sitt regeringsansvar stigit till över 50 20 av BNP. Jag skall inte ägna mig mera åt tillbakablickar här i dag. Men också i politikens värld är det nödvändigt att ha ett visst historiskt perspektiv. Annars blir problemen omöjliga att förstå. Om vi inte hade de här problemen kunde vi vara glada expansionister som C.-H. Hermansson och hans vänner i vpk. Men det är just på grund av att vi har de underskotten som vi inte kan vara det. Nu säger de borgerliga — det är ett annat, ganska märkligt argument — att det egentligen var socialdemokraternas fel att underskotten uppstod under de sex borgerliga åren; vi skulle ha ägnat oss åt s.k. överbudspolitik. Men det är ju alldeles irrelevant. Det är regeringen som regerar, och den måste ta sitt ansvar. Det var de borgerliga regeringarna som hade ansvaret för vad som hände under de borgerliga åren. En sak kan ni vara fullständigt övertygade om — oavsett vad resultatet av en socialdemokratisk politik kan komma att bli kommer vi åtminstone att acceptera ansvaret för våra egna regeringar; den saken är säker. Det är viktigt att vi försöker att minska budgetunderskotten. Men det måste ske med en viss försiktighet. Skälet härför är att om vi för en alltför hård finanspolitik kommer det att drabba sysselsättningen och leda till ökad arbetslöshet. Centern och folkpartiet tycks också i realiteten inse detta. Deras förslag till besparingar är mycket måttliga. När man tar bort ”luften”, som alla omdisponeringar, s.k. budgetavlastningar och annat utgör, hamnar centerns sparförslag någonstans omkring 2 miljarder. Det är sannerligen inte mycket i en budget vars utgiftssida uppgår till över 300 miljarder. Moderaternas förslag till besparingar är mera substantiella. Men samtidigt —- och det är det avgörande — saknar de helt ekonomisk och politisk trovärdighet. Den typ av budgetnedskärningar som moderaterna förordar skulle naturligtvis fördelningsmässigt vara mycket utmanande — skydda redan välbeställda på de svagas bekostnad. Men framför allt skulle sysselsättningseffekterna bli kraftigt negativa. Det är svårt att göra en exakt uppskattning av hur mycket större arbetslösheten skulle bli med en moderat politik, men att säga att vi skulle få mellan 40 000 och 50 000 fler arbetslösa torde snarast vara att ta till i underkant. Under närmare fyra år satt också moderaterna i borgerliga trepartiregeringar. Då kunde de inte göra någonting för att hindra att budgetunderskotten växte lavinartat. Den engelske labourpolitikern Harold Wilson lär en gång ha sagt att i politikens värld är en vecka en lång tid. Det ser verkligen ut som om moderaterna levde efter den principen. De tycks tro att alla har glömt den verkliga innebörden av den politik de själva förde. De för fram agitatoriskt präglade förslag som de vet aldrig kommer att behöva konfronteras med verkligheten. För dem är propaganda politikens sanna livsrum. Moderaterna är extravaganta också från en annan synpunkt. Vi vet alla att svensk industri i dag går bra och att vinsterna i många företag i år kommer att bli mycket goda. Samtidigt är det nödvändigt att begränsa de löneökningar som kan komma till stånd för att behålla devalveringsvinsterna och på nytt få fart på investeringarna. Man måste här ha ett mellanlångt perspektiv. Därför har den socialdemokratiska regeringen också genomfört ett antal åtgärder som syftar till att dra in en del av devalveringsvinsterna till samhället och till att dra in en del av de förmögenhetsökningar som skett i konjunkturuppgångens spår. Därför har regeringen föreslagit och genomfört en extra engångshöjning av förmögenhetsskatten och en skärpning av beskattningen av aktier. Dessa åtgärder är nödvändiga för att försöka se till att devalveringsvinsterna fördelas någorlunda rättvist och bädda för en lugn avtalsrörelse. Personligen anser jag att man här kunde ha gått längre och exempelvis infört en engångsskatt på aktieförmögenheter, vilket jag föreslog i höstas. När man befinner sig i ett läge av akuta obalanser, som vi trots allt alltjämt gör, måste man tillgripa speciella åtgärder för att rätta till dem, som man sedan kan avstå från när man är inne i ett lugnare och mera harmoniskt skede. Typiskt nog ställer sig moderaterna avvisande till alla sådana förslag. Samtidigt som de ständigt mästrar löntagarna för överdrivna lönekrav vill de inte göra ett dugg för att begränsa de tämligen godtyckliga förmögenhetsomfördelningar som skett i ”klippekonomins” kölvatten. De tycks helt enkelt inte alls begripa vilka spänningar som trots allt finns mellan kapitalägare och löntagare i den svenska blandekonomin. De satsar entydigt och ensidigt på kapitalägarnas och de besuttnas bästa. De tycks helhjärtat tro på vad man brukar kalla trickle-down-effekten, dvs. att om det regnar manna på de rika så skall det också trilla ned några små smulor på löntagarnas tallrikar. Men den ansatsen är inte gångbar. Därför saknar moderaternas politik trovärdighet också i det här avseendet. Den skulle i realiteten leda till klasskonfrontation, till masstrejker, till samhällskonflikter och annat elände. Den är avsedd för propagandan — inte för verkligheten. De borgerliga kan egentligen inte förneka att den reala sidan i svensk ekonomi i dag går betydligt bättre än vad som var fallet under de borgerliga åren. De försöker då använda en ny metod: De försöker förklara att svensk ekonomi finansiellt sett är illa ute. Särskilt hänvisar de till att statens utlandsupplåning ökat under senare år. Inte minst har Lars Tobisson drivit denna linje i sitt anförande här i dag och i tidningsartiklar. Tobisson förklarar sålunda att trots att underskottet i bytesbalansen i fjol enbart var 6 miljarder kronor, så ökade vår utlandsupplåning under året med 25 miljarder. Trots alltså att vi bringat våra utlandsunderskott under kontroll, målar Lars Tobisson och moderaterna upp en bild av att våra utlandsskulder, de statliga, växer katastrofalt. Hur hänger det ihop egentligen? Sanningen är att den statliga upplåningen — jag understryker statlig — 1983 inte uppgick till 25 utan till 19,4 miljarder. Men dessa motsvarades till 7,5 miljarder av en minskning av den privata upplåningen. De privata företagen har också lånat utomlands. De ville under 1983 minska sin nettoskuldsättning genom en ovanligt snabb nedamortering av utlandslån. Det är i och för sig inget konstigt, och inte heller någonting att orda om särskilt mycket. Därför ställde staten 7,5 miljarder till det privata näringslivets förfogande för det ändamålet. Ytterligare 6 miljarder av statens upplåning gick åt till att öka vår valutareserv. Riksbankens bedömning var helt enkelt den att vår valutareserv var för låg och att den därför borde ökas och spädas på. Det är heller ingenting särskilt att säga om detta. Den ökning i utlandsskulden som motsvaras av en ökning i valutareserven innebär emellertid ingen som helst ökning i vår nettoskuldsättning. Ökningen i utlandsskuld motsvaras här av en ökning i våra utländska tillgångar. Summerar vi och ser till ökningen i den totala utlandsskuld som Sverige har, finner vi att utlandsskulden ingalunda ökade med 25 miljarder, som moderaterna försöker ge sken av. Tvärtom, den ökade exakt med värdet hos vårt bytesbalansunderskott, dvs. med 6 miljarder. All ekonomisk logik säger också att så måste vara fallet. Ett annat trick som moderaterna försöker sig på är att man påstår att utlandsskulden blir tyngre att bära på grund av devalveringarna. Parentetiskt kommer vi ju ihåg att också borgerliga regeringar devalverade 1977 och 1981. Nu är det faktiskt så att denna effekt realekonomiskt sett är en synvilla. I och för sig är det sant att den statliga utlandsskulden ökade med 31 miljarder från den 1 juli 1982 till den 1 juli 1983, trots att nettoupplåningen bara uppgick till hälften av detta belopp. Resten var en bokföringseffekt, som berodde på att den existerande utlandsskulden, i svenska kronor räknat, blev större på grund av 1982 års devalvering. När vi så småningom skall betala tillbaka vår utlandsskuld skall vi göra det i utländsk valuta, inte i svenska kronor. Därför blir det inte alls drygare att betala tillbaka utlandsskulden till följd av en devalvering. Före devalveringen 1982 fick Volvo x antal dollar för varje bil som man sålde på den amerikanska marknaden. Efter devalveringen får Volvo, om man över huvud taget inget gör, x antal dollar för samma bil. Det är bara det att denna summa nu är 16 90 mer värd i kronor räknat. Om vi vill amortera av en miljard dollar på vår utlandsskuld, blir det därför inte alls tyngre än före devalveringen. Devalveringen gör det inte svårare för oss att tjäna in utländsk valuta, och det är detta som saken handlar om. I själva verket är sakläget precis det motsatta mot vad moderaterna försöker göra gällande. Genom devalveringen ökar svenska företags konkurrenskraft. Därför kan vi också sälja mer utomlands och tjäna in mer valuta, så att det realt sett blir lättare att amortera utlandsskulden. Moderaterna har hela tiden varit emot 1982 års devalvering. Men det är enbart tack vare denna som vi lyckats bringa ned vårt bytesbalansunderskott och därigenom vår nettoupplåning från utlandet. Den ansats som Lars Tobisson och moderaterna här företräder är därför helt ohållbar. Att som de gör fästa sig vid vissa optiska effekter på den svenska utlandsskuldens inhemska värde men helt bortse från devalveringens reala effekter på den svenska ekonomins totala konkurrensförmåga och dess effekt på nettoupplåningen från utlandet är verkligen att ställa saker och ting helt på huvudet. Erfarenheten visar också att devalveringen har haft dessa positiva effekter. Som vi har sagt här tidigare: jämför 1982, nettoupplåning 23 miljarder, med 1983, nettoupplåning 6 miljarder. Sanningen är i själva verket att vi under de borgerliga åren var så illa ute att vit.o.m. tvangs att låna för att kunna betala räntorna på utlandsskulden. Det behöver vi inte längre. I fjol uppgick räntorna på utlandsskulden, som ackumulerats under de borgerliga åren, till 19 miljarder kronor. Två tredjedelar av de räntorna kunde vi arbeta ihop till själva, med ökad export. Det är sant: vi är inte riktigt herrar i vårt eget hus, men vi är det i betydligt större utsträckning än som var fallet under de borgerliga åren. Och det är just tack vare devalveringspolitiken som vi har lyckats komma därhän. Jag tillhör inte dem som menar att vi har löst alla våra ekonomiska problem, men vi är i alla fall på rätt väg. När det gäller utlandsaffärerna har en kraftig sanering skett. Efter ytterligare något år av tillväxt bör vi också ha möjligheter att få ned budgetunderskottet. Reservationerna i dagens betänkande från finansutskottet visar att de borgerliga i realiteten är splittrade. Det s.k. alternativet som moderaterna försöker framställa är i realiteten inget alternativ, för det saknar varje förankring i verkligheten. I grunden har de borgerliga inte heller något alternativ till socialdemokratins politik. Det är därför som de försöker snurra på den här löntagarfondskuttingen ytterligare några varv. Det är ingenting annat än ren verklighetsflykt de ägnar sig åt. Däremot ger den socialdemokratiska politiken hopp för framtiden. Det är den som visar vägen ur det moras dit sex år av borgerligt styre fört oss. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan i alla dess delar.

Fru talman! Jag är litet förundrad över Bo Söderstens inlägg, inte över vad han sade — det kunde man förutse — men över att han går in i debatten vid detta tillfälle, sedan finansutskottets ordförande i sitt anförande täckt hela området. Det tyder på att han i förväg insåg att det kanske inte skulle gå så bra. Bo Söderstens anförande formade sig till ett generalangrepp på moderat politik. Det är frestande att ta upp åtskilliga av de felaktigheter han anförde, men jag skall koncentrera mig på den lektion som professor Södersten försökte ge mig om statsskuldpolitik. Hans första punkt var att upplåningen under föregående år inte var 25 utan 19 miljarder kronor. Då ber jag Bo Södersten att slå upp s. 15 i finansplanen, tabell 1, där det står som rubrik Finansiering av budgetunderskottet 1982-1984. Där står det Utlandet 25 miljarder 1983. Vi hade i går inför den moderata riksdagsgruppen en föredragning av riksbankschefen Bengt Dennis. Han hade på den platsen siffran 26 miljarder. Det här är en debatt som jag tycker Bo Södersten får föra med finansministern och riksbankschefen. Sedan försökte Bo Södersten förringa problemet genom att säga att det inte är något annat som från svensk synpunkt är farligt än vår nettoupplåning utomlands, och den motsvarar bytesunderskottet. Han gjorde inte det fel som Arne Gadd begick när han blandade in betalningsbalansen, men han kom ändå inte åt den argumentation vi för. Vi hävdar att det är fel att staten lånar mer utomlands än vad som motsvarar bytesunderskottet och att detta görs i syfte att dölja svårigheterna och behovet av åtstramningspolitik för att undvika denna ökade riskexponering för statens del. Kan Bo Södersten förneka att den statliga utlandsskulden under det dryga år som socialdemokraterna har varit vid makten har ökat med bortåt 50 miljarder? Ungefär hälften av ökningen beror på nyupplåning. Ökningen beror också på kursförluster och till en del på devalveringseffekter. Om man devalverar i den stora skala som den nytillträdda socialdemokratiska regeringen gjorde, är det naturligtvis ofrånkomligt att det tillfälligt blir en lättnad för exportindustrin, som får lättare att sälja. Men baksidan av detta är att vår utlandsskuld växer. Återbetalningsanspråken på oss ökar. Det krävs mycket av extra exportintäkter för att betala igen den försämring av Sveriges nettoställning gentemot utlandet som devalveringen åstadkom.

Fru talman! Det är på den senaste punkten som Lars Tobisson har helt fel. Det blir inte tyngre för oss att betala tillbaks vår utlandsskuld på grund av devalveringen. Tvärtom är devalveringen en förutsättning för att vi över huvud taget skall kunna betala tillbaka vår utlandsskuld. Under de borgerliga åren tvangs vi att låna till räntorna. Devalveringen var den enda förutsättningen för att vi skulle kunna ta ner underskottet i bytesbalansen från 23 miljarder till 6 miljarder. Därigenom kan vi för egen maskin betala 13 av de 19 miljarder som vi har i räntor och behöver enbart låna till 6. För att förklara det hela kanske vi skall se på ett företag. Säg att ett företag har utlandslån men också exportinkomster. Säg att utlandslånen är dubbelt så stora som de normala exportinkomsterna. Vid en devalvering gör företaget en kursförlust på utlandsskulden. Men samtidigt gör företaget, till följd av devalveringen, en precis lika stor vinst på exportinkomsterna. Relationen mellan skuld och intäkter är exakt densamma, även räknat i inhemsk valuta. Det är enbart en optisk villa som Tobisson har råkat ut för. Lars Tobisson ställde frågan om inte staten i fjol trots allt lånade 20 miljarder. Jo, det gjorde vi. 6 miljarder var det nödtvunget att låna för att täcka underskotten i bytesbalansen. 7,5 miljarder lånade vi visserligen, men vi gav dem till de privata företagen för att de skulle amortera sina skulder, som totalt sett är ungefär lika stora som statens. Vill Lars Tobisson föra en politik där vi skall hindra de privata företagen att amortera ned sina skulder? De är redan reglerade av riksbankens bestämmelser, som har varit tämligen rigorösa. Vi lättar nu upp dem genom att sänka gränsen för lånen från fem till två år. Om det är det som Lars Tobisson vill förhindra, skall han säga ifrån att det i själva verket är så, för det är den saken det handlar om. Eller menar Lars Tobisson att vi skulle ha avstått från att bygga upp valutareserven med 6 miljarder? Det är den andra slutsatsen som man kan dra. Nej, när man verkligen går igenom fakta och gör en hård analys, finner man att Lars Tobisson är som den berömde kejsaren i H. C. Andersens saga.